Fru talman! Jag har lite svårt att tacka för svaret, som man ska göra av tradition, eftersom jag inte har fått något svar. Som finansministern sade har jag ställt frågor om förmögenhetsskatten och fastighetsskatten och om vad regeringen avser göra under år 2000. Det är inte första gången de här frågorna ställs till finansministern, och ändå får vi aldrig några svar. Jag tänkte börja med förmögenhetsskatten. Det visar sig att fler och fler får börja betala förmögenhetsskatt beroende på fastighetsinnehav. Ungefär 50 % av de som betalar förmögenhetsskatt gör det på grund av att de äger en fastighet. Det är många pensionärer som får betala förmögenhetsskatt beroende på att de har betalat av sina fastigheter. I Stockholmsområdet är det väldigt många som på grund av höga fastighetsskatter betalar förmögenhetsskatt. De står för en stor del av den förmögenhetsskatt som statskassan får in. Eftersom jag vet att finansministern inte är så mångordig blir min konkreta fråga till finansministern: Avser finansministern som en första början att ta bort sambeskattning av förmögenhet från den Det går att svara ja eller nej - det är väldigt enkelt. När det gäller fastighetsskatten måste jag säga att den i princip berör alla människor som bor i Sverige, om man inte bor i tält, husbåt eller husvagn. Annars berörs man av fastighetsskatten. Regeringen skriver själv i vårpropositionen, och finansministern skriver också i sitt svar, att om man inte gör något så kommer skatteuttaget att öka med 8 miljarder kronor. Det är folk av kött och blod som ska betala de här 8 miljarder kronorna! Då är det väl ganska rimligt att man får ett besked i tid, så att man kan göra någonting. Det lustiga med detta är att regeringen själv i vårpropositionen tar upp de här 8 miljarder kronorna. Men i samma andetag skriver man att man ska begränsa ökningen. Ja, det låter ju generöst - först lägger man fram ett förslag som inte tilltalar någon, och sedan ska man begränsa eller lindra det förslaget på något sätt! Det hade varit rimligare att man direkt lade fram det förslag som man hade tänkt lägga fram. Min andra konkreta fråga till finansministern blir därför: Hur stor blir höjningen? Begränsningen innebär ju inte ett borttagande av de 8 miljarder kronor som man hade tänkt få in i skatteintäkt, utan det är fråga om just en begränsning. Hur stor blir alltså höjningen för människor när det gäller fastighetsskatten? Hur många miljarder kronor räknar finansministern med att ta in till statskassan via fastighetsskatten?
Fru talman! Har regeringen fokus i skattepolitiken? Har regeringen någon strategi för skattefrågorna? Det är det som min interpellation handlar om, och som också Mats Odell var inne på. Tyvärr är det så, fru talman, att finansministerns interpellationssvar inte ger någon vägledning. Det är nog angeläget att finansministern försöker klara ut detta. Om man har en regering med olika statsråd där ett statsråd säger - han råkar vara näringsminister: "På sikt ska den nya värnskatten på höga inkomster avskaffas." Det sade han den 24 februari. Den 26 februari konkretiserade han sig ytterligare: "Sverige behöver en ny skattereform där både inkomst och marginalskatterna ska vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden." Mats Odell har tidigare citerat Mona Sahlin. Det här har finansministern kommenterat lite grann när det gäller sambeskattning och sådant: "Socialdemokraterna har inte satt ned foten. Vi vill få en diskussion i våra arbetarekommuner under vintern om detta." Det säger finansministern i Svenska Dagbladet den 15 september 1999. Fru talman! Min första fråga blir: Hur går diskussionerna i arbetarekommunerna i den här frågan? Det kunde kanske vara bra att få en lägesrapport så här knappt ett år senare. Men min övergripande fråga är: Om statsråden i regeringen har så många olika synpunkter på skattepolitiken, vilka slutsatser ska jag dra av att regeringens statsråd uppfattar skattepolitiken på så olika sätt? Ett annat sätt att försöka att reda ut vad regeringen har för ambitioner är att titta i budgetpropositionen. Finansministern har i sitt interpellationssvar delvis citerat ur denna. Jag kan också göra det. Där framgår att man ska kompensera för egenavgifterna, men det är ju villkorat: "Regeringen avser att i samband med budgetpropositionen hösten 2000 göra en bedömning av det samhällsekonomiska utrymmet för att bl.a. gå vidare med kompensation av egenavgifterna." Det är inget löfte och det är ingen kommentar till det som också Odell var inne på tidigare om det utrymme som nu redovisas i budgeten. "Regeringen avser att fortsätta att förenkla regler, medverka till sund konkurrens och på andra sätt förbättra villkoren för företagande och sysselsättning." Men det står ingenting om vad detta innebär. Det hade också varit intressant att få veta lite grann om. Lite mer konkret blir det när det gäller energibeskattningen. Där står det: "Omräknat i dagens penningvärde och med hänsyn till dagens BNP-nivå torde detta utrymme" - dvs. för en skatteväxling - "vara ca 30 miljarder kronor under perioden 2001 2010." Det är ju ett rätt så rejält besked om att höjningen av energiskatterna kommer att vara i storleksordningen 30 miljarder kronor. Med hänsyn till att energiskatterna i dag inbringar mellan 50 och 60 miljarder kommer det att få avsevärda effekter på samhällsekonomin och företagandet. Den slutsatsen kan vi ju dra. När det gäller långsiktigheten står det i budgetpropositionen som undertecknades den 30 mars: "Det pågår också ett arbete inom Regeringskansliet för att ta fram ett förslag till ett nytt energiskattesystem baserat på Skatteväxlingskommitténs modell. Utformningen av energiskattesystemet kommer att diskuteras med övriga riksdagspartier innan ett förslag föreläggs riksdagen." Men riksdagen hade inte mer än fått propositionen förrän regeringen avslutade skattesamtalen, eftersom finansministern ansåg att de var meningslösa. Då kan man fråga sig: Är det så kort tid mellan att man skriver budgetpropositionen och finansministern kommer till insikt om att det inte ska föras några skattesamtal? Fru talman! Dessa olika citat och redogörelser gör att jag vill upprepa frågan: Vad har finansministern för ideologisk kompass? Vad har finansministern för fokus när det gäller skattepolitiken? Inte minst är jag nyfiken på rapporten från arbetarekommunerna som finansministern hänvisade till.
Fru talman! På en punkt kan jag hålla med Mats Odell när han säger att mitt interpellationssvar inte innehåller några överraskningar. Det kan möjligtvis beror på att inte heller frågorna är särskilt överraskande. De är ganska repetitiva faktiskt. De har återkommit ett stort antal gånger här i kammaren. Vi från regeringen har redovisat vår skattepolitiska strategi i vårpropositionen. Den sammanfaller inte med vare sig Kristdemokraternas eller Moderaternas skattestrategi. Därför tycker jag att de tre interpellanterna gör det ganska enkelt för sig när de säger att de inte har fått något svar. De har fått svar, men de har inte fått det svar som de ville ha. Och det är väl inte så konstigt. En socialdemokratisk regering redovisar att den i första hand vill sänka skatterna för låg och medelinkomsttagare. En moderat motion som nyligen väcktes visar att de största skattesänkningarna skulle de högsta inkomsttagarna få. Det är precis raka motsatsen. Socialdemokraterna sänker skatten för dem som har låga inkomster, moderaterna sänker skatten i första hand för dem som har höga inkomster. Pourbaix-Lundin och även Mats Odell som hänger på moderatkopplet inte är nöjda med det socialdemokratiska svaret, att man i första hand satsar på låginkomsttagarna eftersom de vill satsa på andra inkomsttagare. Där har vi olika uppfattningar. Men svar har ni fått, fast ni har fått ett annat svar än det som ni hade velat ha. Vi har mycket tydligt sagt i vårpropositionen att vi avser att återkomma i budgetpropositionen med våra konkreta förslag på skatteområdet. Men Marietta de Pourbaix-Lundin vill ha svar redan nu. Hon kan inte vänta till budgetpropositionen i september. För en finansminister och många andra är budgetpropositionens avlämnande i september lite grann av julafton. Men Marietta de Pourbaix-Lundin påminner om flickan som ville kika i julklapparna före julafton. Hon vill ha besked långt innan och river av papperet åtskilliga månader före julafton. Det är lite av papegojkaraktär över frågorna som Marietta de Pourbaix-Lundin ställer. Det är gång efter gång samma frågor. Och hon vill ha ett svar som hon inte kommer att få av den socialdemokratiska regeringen eftersom vi har ett annat tankesätt när det gäller skatterna. För oss är det viktigt att se till att vanligt folk får lägre skatter om det är möjligt. Det hoppas jag att det också kommer att bli under åren framöver. Till Carl Fredrik Graf vill jag säga att vi avskaffade värnskatten för ett par år sedan, hösten 1998. Det var 1,3 miljoner människor som betalade värnskatt. Den togs bort och i stället införde vi en skatt för den högsta statliga skattenivån som omfattas av ca 300 000 personer, alltså 1 miljon färre. Det tycks ständigt glömmas bort, inte bara av Carl Fredrik Graf och hans partivänner utan det är också många andra som har dålig kunskap om att det har skett en stor förändring på det området. Till sist kan jag lugna Carl Fredrik Graf med att säga att den diskussion som har förts i den socialdemokratiska partiorganisationen och i arbetarekommunerna under vintern har gett ett mycket entydigt besked om att den strategi som regeringen har utformat i första hand går ut på det är en sänkning av skatten för låg och medelinkomsttagare som ska stå i centrum. Det är också den prioritering som de socialdemokratiska arbetarekommunerna gör. Allra sist vill jag konstatera att även om skattesamtalen i nuvarande form är avslutade har regeringen mycket tydligt sagt att vi gärna vill fortsätta att diskutera energiskatter med andra partier fast kanske inte i just den form som de hade tidigare.
Fru talman! Finansministern säger att han har redovisat regeringens skattestrategi i vårpropositionen. Det är ju väldigt alarmerande om det är på det sättet. Nu säger han att det i första hand är låg och medelinkomsttagare som bör kompenseras för en höjning av egenavgifterna. Jag håller med finansministern om att inkomstskattesänkningar från botten är prioritet nr 1. Där tror jag att vi kristdemokrater och ni socialdemokrater har samma uppfattning. Men det är väl ändå inte meningen att hela beloppet som är avsatt ska gå till detta. Jag tror att finansministern och jag kan vara ganska överens om att effekten av det skulle bli något märklig, ärligt talat. Finansministern säger att jag har hakat på mdoeratkopplet. Då måste jag fråga om också finansministerns regeringskollega, Mona Sahlin, har hakat på moderatkopplet. Hon säger att det är bråttom med att sänka dessa skatter därför att kapital och företag flyr ur landet. Ta dubbelbeskattningen som ett konkret exempel! Jag förstår att Mona Sahlin, som står närmare verkligheten än vad uppenbarligen finansministern gör, inser att det i det långa loppet blir det ohållbart när utländska köpare av svenska företag kan betala dubbelt så mycket för företagen som vad svenska köpare kan göra och ändå få samma avkastning efter skatt. Det är ju detta som är ett strukturfel. Därför frågar jag igen om inte finansministern vill gå längre i redovisningen av samtalen i arbetarekommunerna. Försöker han över huvud taget ta upp de lite svårare dimensionerna om att de gamla klasskampsparollerna om kapitalbeskattning och förmögenhetsbeskattning i själva verket är hotet mot att det ska finnas sysselsättning, att det ska finnas vård och omsorg runtom i landet? Vi lever ju i en globaliserad ekonomi, en globaliserad värld där vi t.ex. har fri rörlighet för kapital och där vi hela tiden tävlar - som vi också var inne på i den tidigare debatten om Tobinskatten. När kapitalet strömmar fritt måste vi då inte försöka att ta itu med dessa saker? Jag tycker att finansministern gör det oerhört enkelt för sig. Han talar bara om det som är självklarheter. Men ser han några problem över huvud taget med dagens nivåer i den svenska beskattningen av de lättrörliga skattebaserna? Det vore spännande om interpellationsdebatterna fick lite mer av dialog över sig. Visst är det så att vi ställer samma frågor och får samma svar. Det vore kanske på tiden att vi började försöka finna varandra för att se om det här är någonting som vi tillsammans behöver bearbeta våra olika väljargrupper med, som att skapa förståelse för den globaliserade ekonomins nya krav. Jag inbjuder allvarligt finansministern till att diskutera detta. Finansministern talar om att det finns ledamöter som vill glutta under papperet på julklapparna. Det antyder att julklapparna redan är tillverkade och inslagna och i stort sett bara väntar på att levereras - det är julafton någon gång i september. Om det är så tycker jag att finansministern skulle vara beredd att lite mer förutsättningslöst, på ett lite mer intellektuellt plan, delta i den här debatten, som faktiskt handlar om de framtida möjligheterna att behålla välfärden i vårt fina land.
Fru talman! De frågor vi ställer till finansministern ställer vi inte för att tillfredsställa oss själva med de svar vi förväntar oss att få, utan det är för medborgarnas räkning vi ställer dem. Om finansministern hade varit ute på Mynttorget förra veckan och sett demonstrationen mot fastighetsskatten hade han kanske förstått hur många det är som vill ha ett besked när det gäller fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Sedan säger finansministern att det låter precis som att det inte är "vanligt folk" som bor. Jag trodde att vi alla i Sverige bodde i någon bostad som beskattas. Nej, det låter som om det bara är höginkomsttagare som bor och att det är för dem som moderaterna vill sänka fastighetsskatten. Såvitt jag vet är det så att alla i Sverige bor och betalar fastighetsskatt. Det är väldigt många pensionärer med låga pensioner som råkar ha betalat av sitt hus och som bor i ett attraktivt område, och de åker på förmögenhetsskatt. Det är vanligt folk, såvitt jag vet. Jag förstår att finansministern vill agera jultomte. Det är ju inte konstigt att vi vill glutta lite försiktigt i paketen. Vi vet att det förmodligen är en gubbe som hoppar upp och ger oss en smocka rakt i ansiktet. Då är man kanske lite försiktig och vill glutta i förväg så att man inte åker på den smällen, vilket medborgarna kommer att göra. 8 miljarder kronor till ska vi betala, för vi får inget besked om hur mycket begränsningen ska vara. Den kanske är 100 miljoner - inte vet jag. Finansministern kan försöka ge ett besked om det i dag, så slipper vi upprepa frågorna. Finansministerns och regeringens nya taktik är att först gå ut och säga att man hade tänkt ta in 8 miljarder ytterligare men sedan säga att man är så snäll att man begränsar det. Först drar man på sig folks vrede, och sedan tror man att man ska mötas av folks jubel. Finansministern bedrar sig. Han kommer inte att mötas av folks jubel, såvida han inte säger att det inte kommer att bli några 8 miljarder över huvud taget. Men det är inte vad finansministern har sagt, utan han har sagt att man ska begränsa uttaget. Det är väldigt diffust. Mina frågor kvarstår. När det gäller sambeskattningen, för att bara ta denna lilla bit, har många uttalat sig om hur orättvis och konstig den är ur jämställdhetssynpunkt och hur den missgynnar en viss samlevnadsform osv. Många av finansministerns partikamrater har uttalat sig om det. Företrädare från samarbetspartierna har stått här i talarstolen för en och en halv månad sedan och sagt att de ska göra någonting åt sambeskattningen. Det är väldigt lätt att svara på frågan: Kommer sambeskattningen att tas bort från den 1 januari 2001? Ja eller nej? Hur stor kommer höjningen av fastighetsskatten att bli? Någon hint har väl finansminister om det. Ni sitter väl och räknar på det någonstans, för det kommer att bli en höjning. Eller kan vi få beskedet i dag att det inte blir någon höjning över huvud taget? Då är det väldigt positivt. Jag har alltså två frågor som finansministern enkelt kan vara på, så att han slipper få förnyade frågor - det kommer han att få av oss, av medborgarna och av alla som bor i Sverige.
Fru talman! Jo, vi återkommer nog med fler frågor under sommaren, då man har möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om finansministern helt och hållet struntar i att relatera sina svar till de frågor som ställs här i riksdagens kammare får han nog finna sig i att de kommer att upprepas. Jag hade en fråga som inte kommenterades över huvud taget som löd så här: Vilka slutsatser ska jag dra av att regeringens statsråd har så olika uppfattningar om skattepolitikens inriktning? Men finansministern känner sig inte det minsta dugg besvärad över vad Mona Sahlin har sagt, över vad Kjell Larsson har sagt och över vad Björn Rosengren har sagt, m.fl., utan låtsas som att det inte är något problem. Det kanske det inte hade varit om det i budgetpropositionen hade stått lite grann om vilken strategi och vilket fokus regeringen har haft. Nu säger finansministern att man har meddelat att det blir sänkningar eller kompensation för egenavgifterna. Ja, det är i stort sett det enda besked som finns. Men det är inte ett bindande besked, för man säger att man ska göra en bedömning först innan man går vidare. Men man har likväl avsatt ett utrymme i vårbudgeten. Det spretar åt olika håll. Jag beklagar det. Finansministern har tydligen inte läst på den moderata motionen riktigt, så jag ska för säkerhets skull citera ur den: "Skattepolitiken skall bidra till den sociala tryggheten i familjer och i hushåll. Den skall vara så utformad att den motverkar bidragsberoende och har som en särskild utgångspunkt en sänkt inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare." Jag skulle vilja ställa en detaljfråga, och det gäller utredningen om kapitalmarknaden: Kommer den att vara parlamentarisk? När kommer den att tillsättas? När avser regeringen att kräva in svar från utredningen? Det har rätt stor betydelse vilket perspektiv en sådan utredning ska arbeta kring. Åtminstone denna tekniska fråga kanske finansministern har ett svar på, eftersom det har stått om detta i vårpropositionen och propositionen har legat till sig här i snart två månader. Jag lämnar generöst lite av min debattid till finansministern, för att få svar på frågan: Vilket övergripande fokus har regeringen i skattefrågorna? Vilka slutsatser ska jag dra av att många av regeringens statsråd för fram synpunkter på skattepolitiken som i och för sig överensstämmer med den moderata inriktningen, men där intrycket ändå är att regeringen saknar kompass? Det är i och för sig allvarligt, därför att det bidrar inte till stabiliteten när det gäller skattefrågorna.
Fru talman! Det är en milsvid skillnad mellan den socialdemokratiska regeringens skattepolitik och Moderaternas skattepolitik. Hela regeringen har deklarerat, både nu i vårpropositionen och i budgetpropositionen i höstas, att det som ska prioriteras är just sänkta skatter för låg och medelinkomsttagare. Det är mil till den moderata skattepolitiken, som är precis omvänd, nämligen sänkt skatt för dem som har de allra högsta inkomsterna. Den skattepolitik som Moderaterna har fört fram här i kammaren skulle dessutom drabba pensionärer, sjuka och arbetslösa, dvs. alla de grupper som av olika skäl har en utsatt position i vårt samhälle, därför att Moderaterna via sin politik och inte minst via sin skattepolitik försätter dessa människor i oerhört svåra situationer. Det är alltså en väldigt stor ideologisk klyfta mellan moderaternas och den socialdemokratiska regeringens skattepolitik. Jag får bara konstatera att Carl Fredrik Graf och även Marietta de Pourbaix-Lundin säger att Moderaterna kommer att fortsätta med sin papegojpolitik, dvs. fortsätta att ställa samma frågor och vara lika missbelåtna för att de inte får de moderata svar på frågorna som de hade önskat. De kommer naturligtvis inte att få några moderata svar av en socialdemokratisk regering. Jag tycker att det är lite pinsamt när Marietta de Pourbaix-Lundin säger att regeringen föreslår att man ska höja skatten på fastigheter med 8 miljarder och att regeringen sedan kommer att säga att man inte ska genomföra det och hoppas få sympati för det. Regeringen har inte föreslagit någonting på fastighetsskatteområdet. Regeringen har konstaterat att med de riksdagsbeslut som i dag finns när det gäller fastighetsbeskattningen kommer det att innebära 8 nya miljarder kronor till statskassan nästa år. Därför har regeringen gjort en mycket tydlig deklaration och sagt att detta tänker inte regeringen acceptera, utan regeringen tänker återkomma i höst med förslag som begränsar detta och se till att vi inte får några 8 miljarder i skattehöjning genom fastighetsskatten. Det svaret har jag gett ett stort antal gånger till Marietta de Pourbaix-Lundin, Carl Fredrik Graf och andra moderater. Jag tycker att de flesta borde kunna förstå ett sådant besked, om man vill förstå beskedet. Vill man inte förstå beskedet fortsätter man att "papegoja" med nya frågor och får samma svar ett antal gånger till. Det är klädsamt att Mats Odell håller med om att det är låg och medelinkomsttagare som ska stå i första ledet om vi kan sänka skatten framöver. Men problemet med Mats Odell är att han oftast håller med alla. Han håller med mig och han håller med moderaterna. Han får faktiskt ta och bestämma sig. Om han håller med regeringen om att det i första hand handlar om låg och medelinkomsttagare är det bra. Men då kan han inte samtidigt hålla med moderaterna om den skattepolitiska profil som de har. Det är något märkligt över moderaterna och deras skattepolitik. När moderaterna hade ansvaret för landets regering mellan 1991 och 1994 och det gick dåligt för Sverige, det gick riktigt dåligt för Sverige i början av 90-talet, var moderaternas budskap: Sänk skatten! De gjorde det, och det gick ännu sämre för I dag när vi har en socialdemokratisk regering och det går bra för Sverige har moderaterna samma budskap: Sänk skatten! Vi har sänkt skatten på vissa områden, därför att vi i dag har råd att sänka skatten. Det hade man inte på den moderata tiden i början av 90-talet. Jag vill erinra Marietta de Pourbaix-Lundin om följande: Alla människor bor. Därför föreslog regeringen denna kammare att i höstas besluta att alla som bor i hyresrätt också skulle få en sänkning av fastighetsskatten. Vi har sänkt skatten för dem som bor i vanliga hyreslägenheter. Det är den mest prioriterade och den viktigaste gruppen i det här sammanhanget. Det är en hyres och skattesänkning som jag tror har varit oerhört angelägen och som har införts under det här året. Till sist vill jag bara konstatera att Sverige har en hög skattenivå med det system vi har, men vi har också en oerhört hög tillväxt i vår ekonomi för närvarande. Det finns ingen sådan motsättning mellan ekonomi och skatter.
Fru talman! Jag tvingas konstatera att finansministern inte är intresserad av att delta i den här lite mer framåtsyftande diskussionen om att det kan vara problem med att gamla etiketter kanske inte längre är giltiga på skatteområdet. Han fortsätter i stället att ihärdigt tala om papegojpolitik. Jag skulle nog vara lite mer försiktig om jag var i finansministerns kläder med att upprepa det alltför mycket. Han är väl själv fortfarande ohotad mästare på just det området. Där har han långt kvar tills det finns någon mer allvarlig konkurrens. Problemet är ju att hushållen i dag enligt färska beräkningar har minst 350 miljarder kronor utomlands i oredovisade kapitaltillgångar. Det här växer. Det fanns en grafisk framställning i budgetpropositionen i höstas, som pekade på hur det här går uppåt hela tiden. Det vittnar i alla fall om att tjänstemännen på Finansdepartementet och vissa statsråd har insikt om detta. Finansministern tar inte tillfället i akt att diskutera de här sakerna. Det är bara att konstatera det, varken i skattesamtalens form eller här i kammaren, utan väljer att falla in i gamla papegojliknande mönster och talar om hur det var 1991-1994 och allt detta. Jag hade hoppats, fru talman, att vi hade kunnat ta ett steg framåt. Nu har det inte varit möjligt. Låt mig då bara konstatera, om finansministern tycker att jag håller med alla, att jag naturligtvis lutar mig mot vår egen politik, vår motion med anledning av vårpropositionen, där vi föreslår ett grundavdrag från början för alla. Vi går vidare med ett förvärvsavdrag. Men vi tar också bort den straffskatt på högre utbildning som regeringen nu kallar den nya värnskatten. Vi anser att det är kontraproduktivt om man syftar till att få ett kunskapssamhälle att man klockrent ska drabbas av en extra skatt när man genomgår en lång utbildning för att tjäna sitt land.
Fru talman! Finansministern ägnar större delen av sin tid, inte åt den sakliga debatten utan åt helt andra saker. Jag vill inte ha ett moderat svar. Jag vill ha ett svar och medborgarna vill ha ett svar när det gäller fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att man får det i tid, så att man kan försöka parera det som komma skall. Han kan inte låta bli att säga det. Jag bara väntade på att finansministern skulle komma med den borgerliga regeringens fel och allting. Det är en ramsa som alla ministrar kan. Jag lovar att om man väcker finansministern mitt i natten så kan finansministern rabbla denna ramsa, för den kommer i varenda debatt. Jag bara väntade, och den kom. Jag tycker att finansministern ska vara ärlig och säga så här: Den s.k. begränsningen av ökningen av skatteuttaget är lika med en höjning. Var ärlig och säg det! Dessutom är det bra om vi får veta hur stor den här höjningen är. Det har jag fortfarande inte fått något besked om över huvud taget. Sambeskattningen har finansministern inte berört över huvud taget fast han haft flera tillfällen att göra det. En sista chans! Jag kommer också att avstå lite av min tid, så att finansministern får en sista chans: Kommer man att göra någonting åt sambeskattningen från den 1 januari 2001, ja eller nej? Det tar två sekunder att säga ja eller nej, finansministern.
Fru talman! Det pinsamma med den här debatten är ändock finansministerns uppträdande. Jag har vid ett par tillfällen ställt några frågor. Vilka slutsatser ska jag dra av att flera statsråd i regeringen framför synpunkter på skattepolitiken som är av en helt annan inriktning än den som finansministern anger? Finansministern väljer att inte kommentera detta. Jag ställde en detaljfråga som han åtminstone antydningsvis borde ha kunnat säga någonting om, för det står om den i budgetpropositionen. Blir Kapitalbeskattningsutredningen parlamentarisk? När ska den tillsättas? När ska den vara klar? Vilka direktiv får den? Ingen antydan. I stället ägnar sig finansministern åt en vulgärdebatt och försöker framställa den moderata politiken i en helt annan dager än det som faktiskt står i våra motioner. Jag får väl läsa lite mer ur vår motion: Skattepolitiken ska stimulera till en utveckling av den enskildes kunnande och kompetens, står det bl.a. För att göra medborgarna starka och för att göra Sverige konkurrenskraftigt i den globala ekonomin och i kunskapssamhället krävs en genomgripande inkomstskattereform. Den ska syfta till att radikalt sänka skatten för låg och medelinkomsttagarna, står det bl.a. Sedan kan naturligtvis finansministern stå här i riksdagens kammare och påstå helt andra saker. Men den typen av vulgärdebatt tror jag helt enkelt inte är bra och inte heller om finansministern fortsätter att uppträda på det här viset och nonchalera de folkvaldas frågor. Man talar om politikerförakt och annat. Jag tror att det blir bakslag för finansministern själv när han väljer att vantolka andra företrädares politik och inte svara på frågorna i de interpellationsdebatter vi har. Jag är inne på samma sak som Mats Odell. Det är bara att beklaga att finansministern inte vill ta en lite mer övergripande debatt om de här frågorna. Jag har inte, fru talman, fått svar i dag på frågan vilket fokus regeringen har när det gäller skattepolitiken. Jag har inte heller fått svar på frågan vilken strategi regeringen har. Jag kanske inte hade väntat mig att jag skulle få det heller, men det var ändå en möjlighet som jag gav finansministern att ge några antydningar om vad inriktningen är. Men nu får vi vänta igen, för trettonde gången, för att citera Odell, eller om det blir den fjortonde till hösten.
Fru talman! Carl Fredrik Graf säger att han för trettonde eller fjortonde gången har frågat och inte fått svar. Men svaret är ju att regeringen har sagt att det i första hand gäller sänkt skatt för låg och medelinkomsttagare. Jag förstår att en moderat inte gillar det svaret, därför får moderaterna fortsätta att ställa samma frågor. De kommer att få samma svar från den socialdemokratiska regeringen. Om nu Carl Fredrik Graf inte tycker att jag kan tolka den moderata politiken på rätt sätt, låt mig då använda ett uttalande av en honom närstående folkpartiledare, som nyligen sade att han som höginkomsttagare med moderaternas politik skulle få en skattesänkning på 60 000 kr. Det tyckte han var oacceptabelt. Jag delar folkpartiledarens uppfattning, att den moderata skattepolitiken ger helt oacceptabla fördelningspolitiska effekter. Marietta de Pourbaix-Lundin säger att hon ställer enkla frågor som kan besvaras med ja eller nej. Låt mig då försöka. Hon frågar om hon kan få titta i våra paket före julafton. Svaret är nej. Vi har gett ett tydligt besked om att vi i september ska lägga fram ett skatteförslag i budgetpropositionen. Vi har talat om vilka principer som detta skatteförslag ska följa. Det är självklart så att vi inte dessförinnan kommer att i olika delfrågor - innan vi har sett till att det finns ett samlat skattepolitiskt förslag - redovisa på annat sätt än för kammaren i dess helhet hur de skattepolitiska förslagen kommer att se ut för kommande år. Vi borde oftast kunna hålla oss till hur det verkligen förhåller sig. Carl Fredrik Graf säger att socialdemokraterna har en ny värnskatt. Det finns ingen värnskatt i Sverige i dag. Den avskaffades för två år sedan, Carl Fredrik Graf. Det vet Graf om, men han talar mot bättre vetande. Det tillför inte heller debatten särskilt mycket.

Fru talman! Monica Green har frågat mig vad regeringen avser göra inom det handelspolitiska området för att barnarbete ska kunna förbjudas. Sverige engagerar sig starkt i olika internationella sammanhang för att förbättra barnens rättigheter. I Stockholm hölls för ett par år sedan en konferens om kommersiell sexuell exploatering av barn som gavs stor uppmärksamhet. Sverige var också starkt drivande i arbetet kring ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen om barnsoldater. Detta protokoll väntas inom kort antas av FN:s generalförsamling. Dessutom deltog vi aktivt i utarbetandet av ILO-konventionen om förbud mot de värsta formerna av barnarbete. Regeringen lämnar en proposition om den konventionen till riksdagen i höst. Inom utvecklingssamarbetet arbetar Sverige också aktivt för att stärka barnens situation. Vi vill att ett barnrättsperspektiv ska genomsyra allt vårt bilaterala samarbete via Sida. Skadligt barnarbete kan inte ses som en isolerad företeelse utan är en del av en fattigdomssituation. Barnens familjer måste få en möjlighet till försörjning och social trygghet på annat sätt än genom barnarbete. Inom UD pågår för närvarande ett arbete med en svensk strategi mot barnarbete inom ramen för översynen av barnfrågorna. Dessutom gav regeringen förra året 15 miljoner kronor till ILO:s program för att eliminera barnarbete. Barnens rättigheter är alltså en fråga som starkt engagerar Sverige. Det är oerhört betydelsefullt att vi kan hjälpa till att stödja utsatta barn. Trots att det på många ställen i världen ser dystert ut så finns en positiv utveckling. Fler och fler länder ratificerar de ILO-konventioner som finns om barnarbete. Men vi vill att det ska gå snabbare, att de konventioner som existerar på papper också ska nå barn i verkliga livet och att fler barn omfattas. För att det ska vara möjligt krävs det att länder som Sverige även i fortsättningen spelar en aktiv roll för att främja mänskliga rättigheter trots att detta tar tid och innebär långa förhandlingar. Många tror att en koppling mellan det internationella handelssystemet och mänskliga rättigheter skulle innebära slutet för skadligt barnarbete; att barnsoldater, barnprostitution och detta att barn används som slavar skulle försvinna. Jag önskar att det vore så. I dag är det emellertid bara omkring 5 % av barnarbetarna i världen som arbetar inom exportindustrin. Det stora problemet finns alltså på hemmamarknaden. Återigen handlar det om att övertyga länder om vikten av att ratificera och respektera de konventioner om barnarbete som finns. Det är det skadliga barnarbetet dessa konventioner tar sikte på, inte alla former av barnarbete. Jag ställer mig dock inte främmande till att göra en starkare koppling mellan handel och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi har en skyldighet att göra vad vi kan för att främja efterlevnaden av mänskliga rättigheter trots att endast en liten del av barnarbetarna berörs. Inom EU finns det s.k. allmänna preferenssystemet, GSP. Systemet ger u-länder lägre tullar för att uppmuntra export. På så sätt kan EU genom en ökad handel främja den ekonomiska tillväxten i länderna. Om arbetstagares rättigheter skyddas kan ytterligare tullsänkningar medges. Länder som respekterar mänskliga rättigheter kan därmed få lägre tullar. Det betyder att länder som avskaffat skadligt barnarbete får sälja sina varor till EU med tullrabatt. Än så länge har Moldavien och Ryssland ansökt om bättre preferenser med hänvisning till skydd av arbetstagares rättigheter. EU är visserligen inte klar med sin granskning av dessa länder, men beslut väntas tas inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag tycker att det är bra att genom dialog och positiva incitament söka uppmuntra länder att följa de konventioner som länderna faktiskt själva valt att ansluta sig till. Om stater ratificerar en konvention så förutsätter regeringen att de också tänker följa den. Det är genom uppmuntran och inte hot som vi kan påverka fler länder att respektera och implementera barnens rättigheter. Men tyvärr är EU:s preferenssystem inte så kraftfullt som jag skulle vilja. EU borde på ett tydligare sätt gynna de länder som respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet genom att ge större tullrabatter. Då skapas starkare incitament för att främja mänskliga rättigheter. Den förordning som reglerar EU:s preferenssystem går ut den 31 december år 2001. En stor del av förberedelsearbetet för en ny förordning kommer därför att ske under det svenska ordförandeskapet. Min förhoppning är att preferenserna i det nya systemet bättre ska återspegla de åtaganden som länderna gjort inom det område som rör mänskliga rättigheter. Ytterligare ett område där Sverige varit aktivt för att främja mänskliga rättigheter i förhållande till handeln, och där ingår självfallet skadligt barnarbete, är WTO:s ländergranskningar. I dessa tas enskilda länders ekonomiska och handelspolitiska situation upp. Tyvärr är det än så länge inte brukligt att i rapporten redogöra för mänskliga rättigheter. Sverige försökte därför förändra granskningssystemet då detta förra året var uppe till översyn. Tyvärr fick vi inte gehör för att inkludera mänskliga rättigheter i rapporterna, men vi fortsätter att driva frågan. Sverige vill också skapa ett forum för dialog mellan i och u-länderna där handel och arbetstagares rättigheter kan diskuteras. Detta krav drivs nu av EU inför en ny världshandelsförhandling. Får vi gehör kommer även skadligt barnarbete att kunna tas upp. U-länderna är dock starkt negativa till förslaget eftersom de är rädda för att detta är ännu ett protektionistiskt drag från den rika världen. Handelsreglerna i världen måste främja en hållbar utveckling för att få människors respekt och stöd för mer handel. Därför är Monica Greens fråga av stor vikt inte bara för barnen utan också för handelssystemets framtid.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag tycker precis som ministern att det är oerhört viktigt att vi faktiskt diskuterar den här frågan och att vi hela tiden tar upp situationer med barnarbete när vi träffar andra länder. Det är viktigt att vi i alla sammanhang har klart för oss att barndomen inte går i repris. Det finns 250 miljoner heltidsarbetande barn mellan 5 och 14 år. 20 % av världens barn går inte i skolan, och miljontals barn tvingas att arbeta under vidriga förhållanden i direkt farliga yrken. Vi som svenskar kan aldrig acceptera att barn utsätts för detta. Det finns både långt bort ifrån oss, i det vi kallar u-länderna, men också väldigt nära oss. Där har vi än större anledning att engagera oss, alltså i Östersjösamarbetet. Barnarbetet pågår även i de baltiska länderna. Där kan vi påverka alltmer, med tanke på Östersjömiljarden, och ställa krav. Vi vet att det finns många som påstår att det här är bra för barnfamiljernas ekonomi, för de är så fattiga. Ja, men vi ska ha klart för oss att i de här länderna, där barnen arbetar, där är de vuxna arbetslösa. De vuxna går och driver och har inga arbeten medan barnen får arbeta. De tvingas till arbete 12-16 timmar om dagen när familjerna blir alltmer skuldsatta för att de inte arbetar tillräckligt snabbt. Vi kan inte acceptera det här. Barnarbete är bara av ondo. Vi kan aldrig säga att det kan vara till nytta för att barnfamiljerna får något bättre ekonomi. Nej, det är inte till nytta. Det är bara av ondo. Det behöver vi som svenskar framföra i alla sammanhang. Jag vill passa på att fråga ministern om det fortsatta arbetet. Jag förstår att det går långsamt fram, men vad kan Sverige göra mer än det som Leif Pagrotsky här har redogjort för?
Fru talman! Jag har i mitt svar redovisat vad regeringen gör, hur vår politik ser ut och vad som går att göra inom det handelspolitiska fältet och även på övriga politiska områden som bistånd m.m. Men jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på vad Sverige och vi svenskar kan göra något bredare. Jag tror att det på kort sikt mest verkningsfulla som Sverige och Sveriges folk kan göra är att mobilisera konsumenternas makt via deras inköpsbeslut, att påverka de företag som handlar med de länder där barnarbete finns och att höja vaksamheten mot denna typ av missbruk och mot denna typ av omänskliga arbetsförhållanden. Det tror jag är oerhört effektivt. Det visar de erfarenheter som gjordes när det upptäcktes att barnarbetare var inblandade i att producera mattor för Ikea och kläder för Hennes & Mauritz. Det blev omedelbara reaktioner från dessa företag, och det tror jag fick ett mycket snabbare och kraftfullare genomslag än mycket av det som vi klarar av att åstadkomma på det handelspolitiska området - tyvärr måste jag säga. Andra saker som jag tycker är viktiga för oss är olika saker som tar sikte på det grundläggande förhållandet att barnarbete hänger nära samman med fattigdom. Det gäller också i Baltikum, i länderna på andra sidan om Östersjön. Det gäller inte bara i de allra fattigaste u-länderna. Det handlar om olika åtgärder som bekämpar fattigdomen, t.ex. genom biståndspolitiken, att vi ger ett generöst bistånd, att andra länder gör det och att det inriktas på ett sådant att det blir verkningsfullt i detta sammanhang. Men det handlar också om att de fattiga ländernas utveckling underlättas genom att vi accepterar att de får sälja det lilla som de kan producera på våra marknader till våra konsumenter. Det är orimligt av oss, tycker jag, att stänga ute deras varor på de få områden där de kan sälja, samtidigt som vi förmanar dem att höja barnfamiljernas levnadsstandard och höja kraven på detta på en gång. Jag tycker att vi i de rika länderna, inte minst i Europa, måste ha en mer sammanhängande och mer trovärdig politik. Det är några områden som jag tycker att vi ska jobba aktivt på, utöver att fortsätta att ihärdigt pressa handelspolitiken att steg för steg bli bättre och bättre på detta område. De erfarenheter som jag har säger mig att det går långsamt och att det är trögt. Den pådrivande roll som Sverige har tagit på sig i detta sammanhang ska vi verkligen fortsätta att ha.
Fru talman! Jag delar Leif Pagrotskys uppfattning om att vi måste fortsätta enträget med detta arbete och om och om igen påpeka att barn far illa över hela världen, bl.a. på grund av barnarbetet och de enorma mängder av barn som tvingas till detta. Jag delar också uppfattningen att konsumentmakten är väldigt stor och att vi som konsumenter kan påverka inköp osv. Men då gäller det också att vi klart och tydligt får reda på att produkterna i fråga inte är tillverkade av barn i andra länder. Det är viktigt för oss konsumenter att kräva en innnehållsförteckning eller ett slags sigill på att produkterna i fråga inte är tillverkade av barn. Jag undrar om det går att lösa genom handelsministerns försorg, eller uppfattas det också som ett slags protektionism? En annan sak som kommer in är handeln genom IT och Internet. Kan vi även där kräva ett sigill på att produkterna inte är tillverkade av barn? Ministern tog också upp fattigdomsbekämpningen. Jag delar uppfattningen att det viktigaste är att länderna och barnfamiljerna där får så att säga bra på fötterna, att barnen har möjlighet att utbilda sig, inte minst flickor, eftersom flickor blir utsatta och det inte uppfattas som att de kommer att få ett yrke i framtiden och då inte heller får någon utbildning. Flickor går i mindre utsträckning i skolan än pojkar. Fattigdomsbekämpningen kan vi hjälpa till med genom biståndet. Men vi kan också göra det genom att vi som konsumenter ställer krav.
Fru talman! Märkning är en effektiv och verkningsfull metod som inte används tillräckligt mycket i dessa sammanhang. Men jag tror att de stora kedjorna - Hennes & Mauritz, Ikea, KF, Ica och andra - är mycket måna om sina anseenden, varumärken och goda namn. Det är ju det viktigaste som de har. De är mer värdefulla för dem än alla varulager och anläggningar som de har över världen. Det tror jag är den bästa garantin för att detta inte missbrukas. Det gäller då att vara vaksam och uppmärksam, att journalister, medier, intresseorganisationer, Rädda Barnen och fackliga organisationer hjälper dessa företag att hålla rent och se till att risken för kollaps av deras förtroendekapital kan minimeras. När det gäller att staten ska gå in och organisera ett märkningssystem skulle innebära att staten då måste ta ansvar för att inspektera alla fabriker, alla underleverantörer, osv. för alla varor som kommer in till Sverige och för vilka man vill ha dessa sigill. Jag tvivlar på att jag skulle vara kapabel att för statens räkning ta ansvar för att bygga upp och vårda ett sådant system. Men det hindrar inte att jag tycker att konsumenterna absolut har rätt att önska sig att ett sådant system växer fram. Faktum är att i USA sprids olika typer av sådana system mycket snabbt och får allt större spridning. Det kräver ju att man samarbetar så att dessa system blir någorlunda kända och att man kan göra som med den nordiska svanen på miljösidan, nämligen att man kan enas om vad man menar med de krav som man ställer. Men det tycker jag absolut är en framkomlig väg, och det är väl någonting som t.ex. Rädda Barnen skulle kunna lockas att intressera sig för.
Fru talman! Jag vill passa på att upplysa ministern om att det finns en annan barnorganisation som också har engagerat sig kanske än mer i denna fråga, nämligen Unga örnar. Det engagemanget kanske började i och med det som hände med Iqbal Masih, som gav barnarbetet ett ansikte i hela världen när det gäller mattindustrin. Unga örnar pekar bl.a. på de långa arbetstiderna, vad barnen blir utsatta för under arbetet och att arbetsgivarna inte har något som helst dåligt samvete. Arbetsgivarna säger att talet om barnarbete är påhittat. Men siffror från sjukhusen i områdena visar att mängder av barn drabbas av tuberkulos, andningssjukdomar, dysenteri, hudsjukdomar, osv. Detta talar sitt tydliga språk. En tredjedel av barnen uppnår inte den vikt som är normal för åldersgruppen. Det finns alltså väldigt tydliga bevis för vad dessa arbetsgivare utsätter barnen för. Jag kan dela uppfattningen att barnföreningar och olika organisationer på olika sätt kan engagera sig för att stärka konsumenternas makt och ställa de krav som behöver ställas. Men jag tror också att regeringarna måste fortsätta sitt arbete. Men det har ju Leif Pagrotsky redogjort för här. Jag tackar därför för denna debatt.
Fru talman! Jag vill avsluta med att understryka att jag är glad över den enighet som tycks råda om denna mycket angelägna fråga som Monica Green har tagit upp. Och jag är glad över att hon på detta sätt har fäst uppmärksamhet på detta. Frågan är ju oerhört viktig. Men den är inte bara viktig, utan den är också oerhört komplicerad.

Vad gäller handelspolitiken, som interpellationen egentligen tar sin utgångspunkt i, är det självklart för mig att också den har en viktig roll att spela. Jag tänker för min del fortsätta att göra vad jag kan på mitt ansvarsområde för att dra uppmärksamhet till problemen med skadligt barnarbete och för att handelsreglerna ska förändras i en sådan riktning att de främjar bra arbetsvillkor för alla människor.

Fru talman! Ola Karlsson har ställt fyra frågor till mig som han sätter i samband med utbyggnaden av bredbandstjänster. De två första frågorna gäller vad jag avser att göra för att undanröja det hinder som radio och TV-lagens must carry-regler enligt hans mening utgör för utbyggnaden av bredbandsnät till de svenska hushållen och vad jag avser att göra för att undanröja den risk som han anser föreligger för att radio och TV-lagen begränsar hushållens tillgång till ett varierat utbud av bredbandstjänster. Motivet för must carry-reglerna är att alla i Sverige ska ha rimlig tillgång till ett allsidigt programutbud. De som bor i kabelanslutna flerfamiljshus har i allmänhet inte möjlighet att t.ex. sätta upp egna TV antenner utan är hänvisade till de kabeldistribuerade programmen. TV-verket som har möjlighet att vid vite förelägga nätinnehavare att följa den. Radio och TV-verket kan även ge dispens om det finns särskilda skäl till det. Svaret på de två första frågorna beror på vilken situation som avses. Om ett befintligt analogt kabelnät helt ersätts med en bredbandig digital förbindelse på så sätt att hushållen kommer att vara hänvisade till denna för att få tillgång till TV-program, kvarstår enligt min mening skälen till att med lagens hjälp säkerställa att de som bor i de anslutna fastigheterna har rimlig tillgång till ett allsidigt programutbud. Om det däremot är fråga om att en ny digital bredbandsförbindelse, där det sänds TV-program, anläggs vid sidan av ett befintligt analogt kabelnät, torde must carry-förpliktelsen för den som driver bredbandsnätet inte innebära någon skyldighet att vidaresända program i analog form. Mot denna bakgrund bör reglerna inte skapa problem i de hänseenden som Ola Karlsson gör gällande. Ola Karlssons tredje fråga gäller vad jag avser att göra för att undanröja det han benämner Teracoms monopol på utsändningen av TV i marknätet. Bakgrunden synes vara att Sveriges Television och TV 4 enligt villkor för sändningstillstånden ska köpa utsändningstjänster från Teracom. Denna skyldighet gäller dock inte för företagens digitala marksändningar. Sändningstillståndet för Sveriges Television gäller till utgången av år 2001. Det är regeringens avsikt att inom kort tillkalla en parlamentarisk beredningsgrupp som ska medverka vid utformningen av riktlinjer för den nya tillståndsperioden. En särskild utredare kommer att lägga fram ett underlag för beredningsarbetet i början av juni. Frågor om sändningsteknik kommer att kunna tas upp inom ramen för det beredningsarbetet. Även sändningstillståndet för TV 4 gäller till utgången av år 2001. Eftersom vi från regeringens sida inte har meddelat att vi önskar att villkoren ska förändras kommer tillståndet att förlängas på oförändrade villkor i ytterligare fyra år, om TV 4 önskar det. I sin fjärde fråga vill Ola Karlsson veta vad jag avser att göra för att säkerställa att Teracom inte använder det han kallar Teracoms monopolvinster för att subventionera konkurrensutsatt verksamhet. För Teracom gäller att den verksamhet som inte är utsatt för konkurrens, dvs. de utsändningstjänster som bolaget säljer till public service-företagen och TV 4, ska bedrivas med skälig lönsamhet och bygga på en självkostnadsprincip. Den konkurrensutsatta verksamheten ska Teracom driva på företagsekonomiskt och marknadsmässigt bästa sätt. I samband med bolagsstämman framställs krav på Teracom om t.ex. avkastning på insatt kapital och utdelning genom s.k. ägardirektiv. I ägardirektiven anges också att Teracom ska belysa förhållandet mellan den konkurrensutsatta och den icke konkurrensutsatta verksamheten och därvid följa EU
Fru talman! Jag börjar med att tacka statsrådet för svaret men jag tvingas konstatera att det mer leder till frågor än just ger svar. Först och främst konstaterar jag att svaret på de två första frågorna handlar om två situationer där vi redan har ett befintligt kabelnät. Vad jag tror att vi alla önskar av en bredbandsutbyggnad över landet är att vi får fler kablar. Det är egentligen den situationen som är den intressanta. Hur ska vi alltså undvika att det byggs upp hinder och problem för nya kablar, nya fibrer och nya bredband ut över landet? Den intressanta frågan kommer ju: Vad händer och vilken situation gäller för den händelse att Bredbandsbolaget eller något annat bolag drar en ny kabel till ett villaområde, ett radhusområde eller ett område som i dag inte har ett kabelnät? Som jag läser radio och TV-lagen innebär den att man, om man vill distribuera TV-tjänster i bredbandet, blir skyldig att också distribuera de s.k. must carry-kanalerna analogt. Det kan leda till två alternativ: antingen att bolaget väljer att inte alls erbjuda TV-tjänster, därför att det skulle vara kostsamt och krångligt att ha både digitala och analoga tjänster i nätet, eller också att man väljer att ta med det men att väldigt mycket av bredbandskapaciteten ockuperas av de analoga tjänsterna. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet: Vad är det som gäller här för de fastigheter och för de nätbolag som kan tänkas bygga ut? Jag tror att vi är överens om att vi vill ha mer tillgång till bredband ut över hela landet, också med kabelteknik. När det gäller frågorna om Teracom står det i svaret: "I samband med bolagsstämman framställs krav på Teracom om t.ex. avkastning på insatt kapital och utdelning genom s.k. ägardirektiv. I ägardirektiven anges också att Teracom ska belysa förhållandet mellan den konkurrensutsatta och den icke konkurrensutsatta verksamheten -." När jag försöker läsa Teracoms årsredovisning hittar jag inga sådana uppgifter - inte någonting om någon avgränsning mellan den konkurrensutsatta och den monopolistiska verksamheten. Vad jag hittar är att man har haft en ganska taskig ekonomi under fjolåret - jag återger ur årsredovisningen: I huvudsak hänger det samman med en försening i marknads och intäktsutvecklingen som uppkommit i digital-TV verksamheten, samtidigt som Teracom tagit på sig en större andel än beräknat av kostnaderna i de koncernbolag som är knutna till denna verksamhet. Man tar alltså pengar från den ordinarie verksamheten för att skyffla in i den här konkurrensutsatta verksamheten. Resultatet är så dålig lönsamhet att det inte blir någon utdelning till staten. Jag skulle vilja fråga: Kommer statsrådet att ställa krav på särredovisning så att det tydligt går att utläsa vilken del av verksamheten som hör till den monopolistiska verksamheten och vilken del som hör till den konkurensutsatta verksamheten; detta för att vi ska kunna ha klara och rejäla spelregler för de olika bolagen på marknaden?
Fru talman! Ja, jag tror nog att jag är överens med Ola Karlsson, eller rättare sagt: Det är väl trevligt att Ola Karlsson är överens med regeringen om att det behövs bredband och kablar och om att vilja ha en spridning som inte är marknadsdriven utan där alla delar av landet kan få tillgång till ny teknik. Samtidigt hoppas jag - där tvivlar jag ibland - på att Ola Karlsson är överens med mig om att vi behöver flera konkurrerande distributionssätt när det gäller television. Det är inte så att TV ska distribueras bara t.ex. via kabel, där ju den enskilde kabelmottagaren, det enskilda kabelhushållet, har mycket små möjligheter att göra egna val. På den punkten är Ola Karlsson ständigt en försvarsadvokat för kabelföretagen och mycket sällan en försvarare av de enskilda medborgarnas intressen. När det gäller frågan hur man ska kunna veta vad som händer om bredbandsbolaget skulle dra någon kabel till en fastighet är det helt enkelt enligt lagen fastighetsägaren själv som väljer vilken teknik som han eller hon vill ska användas för att de boende i en fastighet ska kunna ta emot TV-sändningar. Det är inte staten som styr detta, utan det är något som fastighetsägaren helt avgör själv. När det sedan gäller Teracom kan jag bara konstatera att vi har en styrelse som har att se till att detta är ett välskött företag. Vi har vid den senaste bolagsstämman självfallet framfört att vi önskar se en utdelning och en särredovisning av det slag som Ola Karlsson berör i sin fråga.
Fru talman! Då är det ungefär såsom jag beskrev i min fråga, dvs. att när man drar nya bredband ut över landet i områden som inte tidigare har kabel-TV-nät kommer operatörsbolagen att bli skyldiga att distribuera ett antal analoga kanaler, om de väljer att distribuera någon enda TV-tjänst i sina breda band. Jag tycker och tror att detta leder till fördyringar, krångligheter, och det kommer att bromsa utvecklingen.

Vad gäller Teracom och krav på avkastning skulle jag gärna vilja ställa frågan: Vilka krav på avkastning ställer Kulturdepartementet och statsrådet som ägare? Vilka krav på särredovisning ställer man? Av årets redovisning går det inte att utläsa någonting av detta. När kommer de kraven att ställas, och vilka krav kommer statsrådet att ställa då, eller är det bara munväder som kommer?
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det i digital teknik inte finns någon must carry-skyldighet annat än för digitala sändningar, icke för analoga sändningar. Jag ska högläsa ur första paragrafen i radio och TV-lagen som reglerar vidaresändningar i kabelnät. Den lyder som följer: Var och en som äger eller annars förfogar över en anläggning för trådsändning där TV-program sänds vidare till allmänheten och varifrån sändningarna når fler än tio bostäder ska se till att de boende i fastigheten som är anslutna till anläggningen kan ta emot TV-sändningar som sker med tillstånd av regeringen och som är avsedda att tas emot i området utan villkor om särskild betalning. Skyldigheten gäller endast för sändningar för vilka sändningstillståndet har förenats med krav på opartiskhet och saklighet samt ett villkor om ett mångsidigt programutbud där det ska ingå nyheter. Sändningar ska kunna tas emot på ett tillfredsställande sätt och utan kostnad för själva mottagningen. Ett program som har sänts ut enbart med digital teknik behöver sändas vidare endast om det sänds andra program i anläggningen med digital teknik. Det behöver då sändas vidare endast digitalt. Det var detta jag försökte säga i mitt inledande svar. Jag kan alltså inte se några problem. Ola Karlsson talar om kostnader. Jag talar om möjligheten för alla människor att fritt välja vad de ska få hemma i TV-apparaten och att det inte ska sitta några kabeldirektörer eller andra direktörer och bestämma vad som lönar sig bäst för dem att sända till hushållen. När det gäller Teracom har jag inte de exakta uppgifterna om avkastningskraven, men det är gängse avkastningskrav. Det är inget speciellt vad gäller Teracom. Det vi från statens sida, från ägarens sida, har markerat är att vi vill att de strävar efter en utdelning på 16 miljoner kronor i år.
Fru talman! Jag kan konstatera att det statsrådet läser upp ju reglerar hur ett program ska vidaresändas, dvs. att sänder man ett TV-program digitalt finns det ingen skyldighet att omvandla det till analog signal. Men must carry-skyldigheten gäller också ett antal analoga kanaler - TV 1, TV 2, TV 4. Det finns ingen begränsning. I varje fall har jag inte lyckats läsa ut en sådan begränsning i radio och TV-lagen som säger att om man har ett digitalt nytt bredband är man inte skyldig att distribuera de analoga kanalerna. Något sådant har jag inte kunnat läsa ut. Det är möjligt att statsrådet kan förtydliga ytterligare på den här punkten. Jag måste ändå konstatera att jag blir lite bekymrad över statsrådets minne vad gäller ägardirektiven. Jag tror att det är mycket viktigt inom en konkurrensutsatt verksamhet att det är klart att de statliga aktörer som vi har agerar på ett konkurrensneutralt sätt. Jag tror att en grundförutsättning för att detta ska kunna ske är att man särredovisar de kostnader och de verksamheter som i det ena fallet handlar om ett monopol och i det andra handlar om konkurrensutsatt verksamhet. Men i årets verksamhetsberättelse kan man inte utläsa ett skvatt av detta. Statsrådet är ansvarig ägare i regeringen för Teracom. Jag skulle vilja fråga: När kommer statsrådet att se till att det blir en särredovisning så att man faktiskt kan utläsa om det är konkurrensneutralt eller inte?

Fru talman! Ja, med anledning Ola Karlssons sista bombastiska utlägg här vill jag åter upprepa det jag sagt i olika sammanhang om denna fråga om Teracom, att självfallet framställs i samband med bolagsstämman krav på Teracom om t.ex. avkastning på insatt kapital och utdelning i s.k. ägardirektiv. I ägardirektivet anges också att Teracom ska belysa förhållandet mellan den konkurrensutsatta och den icke konkurrensutsatta verksamheten. Vi begär alltså denna särredovisning. Det är inte så att vi försöker behandla Teracom på något annat sätt än alla andra bolag där staten är ägare. Reglerna för en kabeloperatör som enbart använder analog teknik innebär att must carry-skyldigheten gäller SVT 1, SVT 2 och TV 4, alltså de kanaler som så gott som alla i Sverige kan se utan kostnad med en individuell antenn för analog mottagning. Om kabeloperatören även sänder digitalt, då omfattar must carry-skyldigheten en av Sveriges televisions båda digitala kanaler, alltså SVT 24 eller den regionala kanalen. Den första situationen innebär att det befintliga analoga kabel-TV-nätet byts ut mot en ny digital anläggning. De boende kommer fortfarande att vara hänvisade till denna anläggning för att få tillgång till TV-program och nätinnehavaren är då skyldig att se till att alla boende kan ta emot must carry-kanaler med god kvalitet. Det andra fallet innebär att ett digitalt bredbandsnät installeras som komplement till ett analogt kabelnät som redan finns. Då handlar det om att nätinnehavaren är skyldig att sända ut en av Sveriges televisions digitala kanaler med digital teknik.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat statsministern om regeringen är beredd att samlat se över en rad samhällsfunktioner där statsmakten har ett särskilt ansvar och som skulle kunna förbättra situationen vad beträffar urbaniseringens våndor, ungdomens utanförskap och upprättande av en rättstrygghet som inkluderar rimliga krav på nära samhällsservice. Vidare har han frågat om regeringen är beredd att stimulera nyföretagandet för särskilt de små företagen beträffande regler, riskkapital och en förändring som motverkar den svarta arbetsmarknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Interpellationen berör ett mycket stort antal frågeställningar inom olika statsråds ansvarsområden. Med hänsyn till den korta tid som står till mitt förfogande koncentrerar jag mig på att besvara de två huvudfrågor som ställs i interpellationen. Elver Jonsson frågar hur situationen kan förbättras i de delar av landet där befolkningen minskar till följd av den ökade urbaniseringen. Jag vill poängtera att diskussionen om urbaniseringen delvis är förenklad. Studier som har gjorts på senare tid visar att främst mindre tätorter minskar sin befolkning, samtidigt som det faktiskt sker en ökning i främst tätortsnära landsbygds och vissa skärgårdsområden. Dessutom vill jag påpeka att den befolkningsminskning som sker i stora delar av Sverige inte enbart är en följd av utflyttning till storstadsregionerna. Andra faktorer som förklarar befolkningsminskningen är det historiskt mycket låga födelsetalet och den kraftigt minskade invandringen under andra halvan av 1990-talet. När det gäller utflyttning från glesbygd är det ungdomar som svarar för nästan hela ökningen. Det beror framför allt på den kraftiga ökningen av antalet studerande. Regeringen har givit den regionalpolitiska utredningen i uppgift att bl.a. utarbeta en strategi för regional balans samt att lämna förslag beträffande grundläggande servicefrågor, både samhälleliga och kommunala, i gles och landsbygdsområden. Elver Jonsson har också tagit upp frågan om rättstryggheten. En utgångspunkt för regeringens arbete är att det samhällsproblem som brottsligheten utgör måste - förstås - angripas utifrån en bred politisk ansats. Det lokala brottsförebyggande arbetet har utvecklats i positiv riktning. Mer än hälften av landets kommuner har i dag lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande organisation. I vårpropositionen har regeringen tillfört rättsväsendet ett tillskott på 1 miljard kronor för år 2001 och ytterligare ca 1,5 miljarder kronor för vardera åren 2002 och 2003. Polisen ges samtidigt en resursförstärkning för innevarande år på 200 miljoner kronor. När det gäller frågan om situationen för ungdomar har statsrådet Ulrica Messing den 25 april i år besvarat en interpellation från Elver Jonsson om Ungdomars livschanser. Jag vill särskilt lyfta fram den del i interpellationssvaret som gäller vikten av ungdomars ökade entreprenörsanda. En nationell handlingsplan för främjande av ungt företagande utarbetas för närvarande av NUTEK. I interpellationens andra fråga efterfrågas regeringens inställning till fortsatta insatser för att stimulera de små och medelstora företagen. Regeringens linje ligger i detta fall fast och vi avser att med hög prioritet fortsätta arbetet med att förbättra villkoren för företagande och sysselsättning. Regeringen har under det gångna året genomfört lättnader på företagsskatteområdet och många av åtgärderna har varit särskilt riktade till små och medelstora företag. Regeringen anser att arbetet med att motarbeta och begränsa den svarta marknaden är ett mycket prioriterat område. Det handlar emellertid inte bara om att eventuellt sänka skatter utan också om att påverka attityder, göra det enklare att redovisa och betala skatt på ett riktigt sätt och att förbättra möjligheterna till kontroll. I detta sammanhang kan nämnas att regeringen i vårpropositionen föreslagit att skatteförvaltningen bör tillföras ett varaktigt tillskott på 125 miljoner kronor för att bl.a. upprätthålla kontrollintensiteten på en önskvärd nivå.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret. Jag har i ett antal interpellationer tagit upp statens ansvar för den kärnverksamhet som på många områden har urholkats. Därför har jag under senare tid haft debatter med departementscheferna inom Finans-, Näringsoch Justitiedepartementen samt dessutom med statsråden Mona Sahlin och Ulrica Messing. Därför reste jag frågan till statsministern om hur han sammantaget såg på statens medborgerliga ansvar när det gäller en rad samhällsfunktioner där statsmakten har ett särskilt ansvar och på vad som skulle kunna förändra situationen till det bättre när det gäller urbaniseringens avigsidor, ungdomens utanförskap, rättstryggheten som urholkas och hur man stimulerar nyföretagande för de små företagen i fråga om bl.a. regler, riskkapital och hur man kommer till rätta med den s.k. svarta arbetsmarknaden. Nu har frågan delegerats till biträdande näringsministern och jag är självfallet angelägen att få diskutera den med statsrådet, men jag hade - låt mig erkänna det - förväntat mig ett mera djupgående svar från regeringen än vad som ryms på en A4-sida. Statsrådet synes ta lätt på den obalans som råder i landet. Att hänvisa urbaniseringens stora problem till att det skulle handla om att vi har för få invandrare eller att det föds för få barn är att se alltför lättvindigt på saken. Vi har en urbaniseringsvåg som i sin styrka är långt värre än 1960-talets s.k. flyttlasspolitik. Mer än 200 kommuner minskar i befolkningstal, mindre än 80 kommuner växer. Hela befolkningstillväxten sker på några få orter i landet. Norrlands inland, Bergslagen, Värmland, Dalsland och sydöstra Sverige töms på invånare i aktiv ålder, och sysselsättningsökningen i dessa områden är praktiskt taget obefintlig. Norr om Dalälven är det endast en kommun som växer. Vid sidan av de tre storstadslänen är det bara två län som ökar i befolkning medan befolkningen minskar i 17 län. I skogslänen bor 20 % av landets invånare. Lika stor andel - 20 % - bor i Stockholmsområdet, men av den sysselsättningsökning som nu sker hamnar 40 % i Stockholm medan skogslänen endast får 7 % av de nya jobben. De norrländska inlandskommunerna får den minsta andelen av tillväxten, och den utarmningen går från Tornedalen i norr ned till Västra Götaland. Nu hänvisar statsrådet till den regionalpolitiska utredningen. Men det vore fel att skriva ut en växel i förväg och tro lösningen skulle vara klar med det. Den våldsamma nedrustningen av vårt vägnät, den havererade närpolisreformen, tingsrätternas urglesning och en förväntad försämring när det gäller postens service på kassaområdet är alarmerande. Att då hänvisa till en statlig utredning som ännu inte är klar, långt mindre remissbehandlad och vars effekter ligger flera år framåt i tiden är som att se gräset växa medan kon dör. Min fråga om rättstryggheten har fog för sig. Jag har inga invändningar mot statsrådets synpunkt att det behövs en bred politisk insats. Det kan skönjas positiva signaler i det brottsförebyggande arbetet, men det behövs också en polisorganisation som följer upp och är på plats. Att kunna upprätthålla ordning medelst service och lokalkännedom är ytterst angeläget. Det är dags att låta närpolisreformen få ett reellt innehåll. Mitt påstående att ungdomar hamnar i ett utanförskap som vi knappast tidigare har varit med om är tyvärr riktigt - detta trots att vi i rent ekonomiska termer kanske aldrig har haft en så påkostad ungdomsgeneration. Min slutsats är att staten har misskött sin kärnverksamhet. Den medborgerliga servicen är inte tillräcklig. Fältropet Hela Sverige ska leva! måste bli mer än högtidstal. Bredband är naturligtvis bra, men det är makabert att den mest publika statliga satsningen under det senaste året är fler systembolag och statliga kasinon. Jag tror att det vill till betydligt mer konstruktiva och positiva inslag i regional och arbetsmarknadspolitiken.
Fru talman! Jag kan inte göra något åt besvikelsen över att det inte är statsministern som står här, utan Elver Jonsson får nöja sig med min enkla person. Det samlade svaret, med tanke på att det var väldigt många områden som Elver Jonsson ställde frågor om och tiden för att svara i en interpellationsdebatt är begränsad, är att det självfallet finns väldigt mycket mer som regeringen har gjort och som pågår på många håll i departementen. Jag tycker att jag i interpellationssvaret har visat det allvar som regeringen fäster vid denna fråga och på ett antal av de åtgärder som i dag vidtas, och jag kan givetvis fylla på med mer. Jag vill också säga att det är en viktig debatt som Elver Jonsson för och som jag har kunnat följa under en lång tid. Jag har respekt för den. Det finns en stor oro ute i landet, och det finns väldigt mycket som staten, både riksdag och regering men också myndigheterna, måste göra för att kunna upprätthålla en rimlig servicenivå i alla delar av landet. Den debatten är viktig och jag hyser all respekt för den. Men när Elver Jonsson säger att jag tar det här väl lättvindigt, blir jag ändå lite irriterad när Elver Jonsson själv säger att nu töms landsbygden på invånare i aktiv ålder. Vi kan väl ändå försöka att se med lite rim och reson på vad som faktiskt har hänt de senaste åren. En viktig orsak till den minskade befolkningsutvecklingen i delar av landet - och det är inte lättvindigt att säga det, Elver Jonsson - beror dels på att det föds färre barn, dels på att invandringen har minskat så drastiskt under de senaste åren. Totalt sett stod faktiskt invandringen för mer än halva befolkningsökningen i Sverige under den första halvan av 90 talet. Detta är inte lättvindigt, utan det är fakta. Jag tror att Elver Jonsson och jag är överens om att det är fantastiskt att fler ungdomar i dag får möjlighet att studera och att de studieorter som dessa ungdomar i dag kan flytta till för att få sin välbehövliga utbildning finns på flera håll i landet och inte bara i storstadsområdena. Jag tycker att någonting som vi ska poängtera många gånger är att ungdomars ökade rörlighet inte är något problem utan en fantastisk tillgång och något nödvändigt och viktigt: att få röra på sig, få intryck, erfarenheter och utbildning. Men det som vi ska diskutera är hur vi kan göra så att miljön i hela landet är sådan att man sedan vill och ska ha möjlighet att återvända med den nya kunskap och erfarenhet som man har skaffat sig. Då är servicen, kulturen, jobben, entreprenörsklimatet - precis det som Elver Jonsson pekar på - helt avgörande. Jag vill till detta bara lägga dels arbetet med de regionala tillväxtavtalen, som ju också visar på den väldiga anda som finns ute i länen för att skapa nya förutsättningar runtom i landet, dels statens arbete för att flytta både resurser och makt ut till regionerna, så att man där kan skapa sig en annan framtid och också få ett annat innehåll i sin arbetsmarknad. Jag vill också igen betona att tillgången till service i gles och landsbygdsområdena är avgörande. Därför har också den regionalpolitiska utredningen fått i uppdrag att komma med förslag om hur detta ska förändras. Det finns också många projekt i gång som handlar om att hitta nya samlade servicelösningar för glesbygden. Polisen kommer att beröras på många sätt. Regeringen kommer redan i höst att tillsätta en utredning för att se över vilka möjligheter det finns att komplettera polisens resurser i glesbygdsområdena och hur tryggheten i dessa delar av landet kan öka. Det pågår alltså mycket. Oron är befogad. Men gör inte den överdrivna beskrivningen att landsbygden totalt töms på aktiva invånare, för riktigt så illa är det inte.
Fru talman! Vi är ändå överens om att det kan vara befogat med oro. Men sedan backar statsrådet mycket snabbt igen och säger att hon inte tar det här lättvindigt. Att de senaste årens befolkningsminskning beror på en svagare invandring och att färre barn föds är ett riktigt konstaterande. Men obalansen har ändå förvärrats, för storstadslänen har ju inte fått reduktioner av att det har fötts färre barn och att antalet invandrare har minskat. Vi har alltså fått en obalans som har stärkts av att det faktiskt går flyttlass från Norrlands inland. Problemet är att befolkningen minskar från en lägre nivå än tidigare. Sedan tycker jag ändå att man kan säga att det är dystert att vi i en god konjunktur med en tillväxt på 3-4 % - det är fantastiskt roligt att det är möjligt - ändå inte har kommit upp i de sysselsättningstal som har varit gängse under hela efterkrigstiden, under tidigare decennier. Jag tycker att det är viktigt att vi hinner byta några ord om min fråga om hur nyföretagandet kan stimuleras genom regelförbättringar, hur tillgången till riskkapital kan öka och hur man kan gynna framför allt kvinnors entreprenörsanda. Jag menar att det är helt otillräckligt att hänvisa till en nationell handlingsplan. Vi har genom åren haft för mycket planer och för lite handling. Det är bra att regeringen bejakar nödvändigheten att förbättra villkoren för företagare och sysselsättning. Men de påstådda lättnaderna på skatteområdet är ju så begränsade och dessutom neutraliserade genom andra avgifter och skattehöjningar att de, enligt mitt sätt att se det, är helt otillräckliga. Jag har tidigare här med statsrådet Sahlin tagit upp de s.k. hushållsnära tjänsterna. Det finns ett antal företag som har startat trots ogynnsamma förutsättningar och de är i snabbt växande. Men det finns ett problem, och det är att skatter och avgifter gör att de som vi kan kalla för vanliga inkomsttagare inte har råd att efterfråga sådana tjänster. Att sådana företag ofta har kvinnor i ledningen gör inte saken mindre besvärande, vare sig för mig eller, tror jag, för den tidigare jämställdhetsministern. Återigen har en snabb förändring hindrats, tycker jag, av den splittring som är tydlig inom regeringen. Den har ofta hindrat kvinnliga entreprenörer att utveckla företag som det nu visar sig att de har kunnat hantera med stor professionalitet. Reformen, som uteblivit, får ett allt starkare stöd, inte minst från tidigare socialdemokratiskt aktiva människor som nu finns på andra håll där man ser behovet av och vill göra det möjligt att efterfråga sådana tjänster. Jag tror att det är viktigt att få reformen sjösatt, och då gäller det inte att få en flerårig utredning som ser över skattesystem i största allmänhet, för jag tror att den köpta markservicen, som skulle möjliggöra en satsning på kvinnors och mäns egen yrkesutveckling, är väldigt angelägen. Det skulle dessutom, och det har vi talat om förut, faktiskt bromsa en växande svart arbetsmarknad med lågbetalda människor utan sjukförsäkringsskydd eller möjlighet att samla ATP-poäng. T.ex. säger Riksskatteverkets chef att det är en verksamhet som är på väg att bli ohållbar. Han talar om 30-50 miljarder kronor i uteblivna statsinkomster, dvs. mer än en svensk försvarsbudget. Jag tror att vi måste gripa oss an detta område både för att få en vit arbetsmarknad och för att göra det möjligt för unga människor att förena sin egen yrkeskarriär med ett gott familjeliv.
Fru talman! Jag vill igen betona att vare sig jag eller någon annan ledamot i regeringen tar befolkningsutvecklingen lättvindigt. Det kan ändå inte vara lättvindigt att hänvisa till de två enskilt absolut största förklaringarna, som är födelsetalen och den drastiskt minskade invandringen. När vi för resonemanget om vad det är som måste ske i politiken för att göra tillväxtmöjligheterna och entreprenörsmöjligheterna starkare i hela landet, har vi därmed också sagt att vi har ett problem, som Elver Jonsson förtjänstfullt påpekat både nu och många gånger tidigare. Det som vi koncentrerar arbetet på är att föra ut makt och resurser till regionerna, för det är där man bäst kan bygga upp den nya tillväxten. Det handlar om servicenivån, och det handlar om tryggheten, precis de områden som interpellationen berör. När det gäller entreprenörsandan måste jag också få säga, med risk för att bli beskylld för att vara lättvindig igen, att vi har rekordhöga nivåer på nyföretagande i Sverige. Det är fantastiskt, och det är viktigt. Företagen måste bli ännu fler, det måste bli ännu enklare och det måste bli ännu bättre anpassade regler för de små företagen. Men man måste ha två ögon att se med, Elver Jonsson. Se inte bara det svarta, utan se också de förändringar som nu sker när det handlar om villkoren för de små och nya företagen. Regeringen kommer att fortsätta sitt arbete med att göra tillgången till riskkapital större för de små företagen. Vi gör om myndighetsstrukturen så att det ska bli lättare och enklare att ge service åt de små och medelstora företagen. Regelverket ska också ännu mer vara anpassat efter de mycket olika villkor som gäller för små företagare. När det gäller de hushållsnära tjänsterna har vi som Elver Jonsson själv sade diskuterat det ett antal gånger. Den frågeställningen förs ju nu in i diskussionen om den samlade synen på skattepolitiken som ska föras under hösten. Jag vill bara lägga till det som jag också nämnde i mitt svar, att det är viktigt nog att diskutera nivån på skatterna. Men minst lika viktigt är att förändra attityden till de tjänsteföretag vi nu pratar om. De är ett viktigt bidrag till sysselsättningen i Sverige och skulle kunna vara det i ännu högre grad.
Fru talman! När det gäller befolkningsutvecklingen och den obalans som råder och som jag påtalade är det så att den stora majoriteten av Sveriges län har minussiffror i sina befolkningstal. Det räcker inte att konstatera, menar jag, att det föds färre barn - det är i och för sig mycket beklagligt - och att det kommer färre invandrare som påverkar befolkningsutvecklingen. Men det som statsrådet inte lade lika stor vikt vid är att de flyttströmmarna går olyckligt och oftast åt fel håll. Jag delar Mona Sahlins uppfattning att självfallet ska ungdomar röra på sig och få nyttiga studie och yrkeserfarenheter på annat håll. Men jag tror att det är viktigt att vi också kan få en återström. Det jag har tagit upp i flera interpellationer och även nu i den senaste sammankopplat - för det hänger ju ihop - är att det inte finns den servicenivå som statsrådet bekänner sig till och menar att vi ska ha. Det har skett stora missgrepp. Det gäller t.ex. den nedrustning av vägnätet och den uttunning av tingsrätter och annan rättsservice som har skett. Det gäller t.ex. också detta att det helstatliga Postverket inte kommer att erbjuda samma goda service framöver som man har haft. Det är sådana brister som jag tror spelar in när folk funderar på att återvända till landsbygdsområden utanför storstadsområdena. Därför tror jag att vi behöver se över det, och det är bråttom. Till sist bara de hushållsnära tjänsterna. Jag känner i luften att statsrådet bejakar mycket av min heta önskan om att det snabbt ska bli en reform. Men jag tror tyvärr att det är krafter som bromsar. I den delen får jag väl bara önska statsrådet Mona Sahlin god lycka när det gäller att kämpa ned en del motstånd i den egna partikretsen, för jag tror att det finns. Det behövs en förändrad attityd, förändrade regler och förändrade skattenivåer för att nyföretagen ska sätta fart där kvinnor i företagaryrkena kan få sin chans.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att inte förkunskapskraven till högskolan successivt ska sänkas och påverka högskolans kvalitet. Ulf Nilsson gör gällande att elever från naturvetenskapligt och tekniskt program inte automatiskt kommer att bli behöriga till naturvetenskapliga, tekniska och medicinska högskoleutbildningar eftersom kurser i matematik, fysik och kemi inte längre blir obligatoriska. Som en följd av detta kan högskolorna - enligt Ulf Nilsson - komma att sänka antagningskraven alternativt tvingas anordna s.k. behörighetsgivande förutbildningar, vilket skulle leda till längre och dyrare studietid för studenterna. Den av riksdagen beslutade nya strukturen innebär bl.a. att alla gymnasieprogram ska ha en omfattning på 2 500 gymnasiepoäng fördelat på kärnämnen, karaktärsämnen och individuella val. Beslutet berör de elever som börjar gymnasieskolan efter den 1 juli 2000. Beslutet innebär vidare att ett nytt program, teknikprogrammet, inrättas och att de nationella programmen ska erbjuda eleverna en större valfrihet. Valbara kurser finns inom karaktärsämnesblocket och inom ramen för individuellt val. Mot bakgrund av riksdagens beslut om en ny gymnasiestruktur fick Skolverket i uppdrag att utarbeta förslag till programmål, inriktningar och omfattning av gemensamma karaktärsämnen för nationella program. Vad gällde inriktningar och kurser som har betydelse för särskild behörighet till olika högskoleutbildningar skulle Skolverket samråda med Högskoleverket och gemensamt med Högskoleverket analysera eventuella konsekvenser och finna lösningar som inte försvårar för eleverna från olika program att söka till högskolan. Regeringens beslut om programmål och gemensamma karaktärsämnen på de nationella programmen har haft som utgångspunkt att skapa tydlighet i programstrukturen och utrymme för valbarhet inom karaktärsämnesblocket. Detta innebär att vissa ämneskurser, som för närvarande krävs för särskild behörighet, i vissa fall kommer att erbjudas som s.k. garanterat valbara kurser. Skolverket har - med stöd av gymnasieförordningen - beslutat vilka kurser som ska erbjudas som garanterat valbara på varje nationellt program. T.ex. anges för teknikprogrammet att matematik D och matematik E samt fysik B ska vara garanterat valbara. Syftet är att - i minst samma omfattning som för närvarande - skapa möjligheter för elever att skaffa sig betyg i ämnen som är vanligt förekommande som särskilda behörighetskrav i högskolan. Ulf Nilsson är oroad över att kvaliteten i högskolan kan sjunka om högskolan tvingas sänka behörighetskraven. Jag skulle vilja göra följande kommentar till detta. 1996 med förslag till ändringen av reglerna om tillträde till högskolan påpekades att högskolans utbildningar ska vara öppna för så många studenter som möjligt. Syftet med de särskilda behörighetskraven är att tydliggöra de mer specialiserade förkunskaper som anses nödvändiga för att klara av en viss utbildning. Å andra sidan är det den enskilda studenten som har ansvar för sina studier, och många studenter måste förmodas vara i stånd att bedöma om de har de reella förutsättningarna att klara av en viss utbildning. Därför bedömde regeringen att de särskilda behörighetskraven bör tillämpas relativt restriktivt. Högskolans utbildning ska bygga vidare på den kunskap som elever får i gymnasieskolan. Förkunskapskraven för antagning till högskoleutbildning är en bedömningsfråga för Högskoleverket och lärosätena. Kvaliteten på slutresultatet av högskoleutbildningen får naturligtvis inte påverkas av vilka förkunskapskrav som ställs. Kraven för godkända kurser i högskolan måste vara desamma, även om behörighetskraven ändras. Det ankommer på Högskoleverket att fatta beslut om vilka särskilda behörighetskrav som ska gälla för vissa program som leder till en viss yrkesexamen, t.ex. civilingenjörsexamen. Detta måste givetvis ske i samråd med Skolverket och med beaktande av förändringar i programstrukturen i gymnasieskolan. Det kan inte vara en förutsättning att en stor andel elever från gymnasieskolan måste komplettera sina förkunskaper efter avslutade gymnasiestudier. Gymnasieskolans nya struktur medför att Högskoleverket måste se över föreskrifterna om särskild behörighet. Ett sådant arbete pågår för närvarande inom Högskoleverket. Jag utgår från att verket så snart det är möjligt och i god tid före det att de första eleverna lämnar den nya gymnasieskolan har fullföljt översynen av de särskilda behörighetskraven. Det är av stor betydelse att eleverna tidigt informeras om vilka krav som ställs inför kommande högskolestudier. 1999/2000:68) som nyligen förelagts riksdagen aviserade regeringen att en proposition om rekrytering till högskolan kommer att föreläggas riksdagen. I det arbetet kommer frågan om en gymnasieexamen att behandlas.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Utbildningsministern bekräftar i sitt svar att ett antal kurser inte kommer att vara obligatoriska, kurser som tidigare har varit det. De kommer i stället att vara, som det heter, garanterat valbara på det naturvetenskapliga programmet och på det nya teknikprogrammet. Det gäller sådana kurser som t.ex. matematik D, matematik E och fysik B. Möjligheterna finns alltså kvar för dem som väljer att läsa dessa kurser, som utbildningsministern säger. Bakgrunden till min interpellation var två frågetecken. För det första: Kommer högskolan att ge avkall på förkunskapskrav ifall det kommer fler elever som inte har läst de kurser som tidigare var obligatoriska? För det andra: Kommer högskolan att införa gymnasiekurser i form av s.k. baskurser för att hjälpa in studenterna? I det första fallet sjunker enligt min mening kvaliteten på högskolan med tanke på pressen att examinera så många som möjligt. I det andra fallet blir studietiden längre och dyrare för studenterna. Dessutom utnyttjas högskolans resurser till utbildning på gymnasienivå. Jag tycker inte att jag får något riktigt svar från utbildningsministern på min avslutande fråga om vad regeringen tänker göra för att de sänkta förkunskapskraven inte ska påverka högskolans kvalitet negativt. Jag tycker att utbildningsministerns svar pekar lite åt olika håll. Högre utbildning ska vara öppen för så många som möjligt, men samtidigt ska förkunskaperna ha inhämtats i gymnasiet. Högskolans slutresultat ska vara av samma kvalitet som hittills, men samtidigt finns pressen på att examinera de studenter som är sämre förberedda än tidigare. Utbildningsministern säger att ett övergripande mål är att högre utbildningar ska vara öppna för så många som möjligt. Jag skulle i stället vilja formulera det så här: Det är viktigt att så många som möjligt går vidare till högre utbildning, men de som gör det måste ha bra förutsättningar att klara sin utbildning. Utbildningsministern säger också att gymnasieskolans nya utformning medför att högskolan i god tid måste se över föreskrifterna om behörighet innan de första eleverna lämnar den nya gymnasieskolan. Enligt min mening borde det ske betydligt tidigare, dvs. innan gymnasieeleverna ska välja eller välja bort de kurser som kan krävas för behörighet. Eleverna börjar ju redan i höst på de förändrade gymnasieprogrammen. Ett rimligt krav från dem som läser på gymnasiet måste väl vara att de kan planera sina studier efter vad de kan tänka sig att läsa senare. Fru talman! Jag menar att vi borde ha en helt annan och mycket enklare grundprincip för antagning till högskolan. Inför i stället en gymnasieexamen som ger grundläggande behörighet för olika ämnesinriktningar, beroende på vilket gymnasieprogram man läser! Låt sedan högskolorna i större utsträckning än nu själva utforma särskilda behörighetskrav och använda sig av tester och intervjuer när en utbildning kräver särskilda förutsättningar! En självklar och mycket viktig grundförutsättning måste vara att varje studerande vet vilka möjligheter en gymnasieutbildning ger för framtida studier. Jag tycker att dagens diskussion visar att den tydligheten inte finns för de elever som börjar gymnasiet i höst. En mera uttalad högskoleförberedande utbildning än den som vi har i dag på gymnasiet skulle skapa den klarheten för eleverna.

Fru talman! Jag blir väldigt glad när både Ulf Nilsson och Per Bill är intresserade av att diskutera högskolans kvalitet. Det är ett område som jag lagt ned mycket av min arbetstid på. Jag är övertygad om att vi behöver en mycket mer omfattande kvalitetsutvärdering av våra högskoleutbildningar. Därför har regeringen också på riksdagens bord lagt ett förslag som har bifallits av riksdagen. Det innebär att vi nu framöver har ett av Europas mest ambitiösa system när det gäller kvalitetsutvärdering. Alla våra högskoleprogram, alla våra ämnen, ska regelbundet utvärderas, och ribban ska ligga högt. Vi ska stå oss väl i en internationell konkurrens i högskoleutbildningen. Om man inte förbättrar kvaliteten i utbildningen på en högskola där man får kritik för bristande kvalitet, riskerar man till syvende och sist att förlora examinationsrätten. Det är ett mycket starkt system. Det genomfördes inte några framsteg i det avseendet under den moderata utbildningsministerperioden, men nu har vi tagit ett rejält steg framåt. Det är viktigt. Utbildningskvaliteten i högskolan är väldigt viktig. Ulf Nilsson tar upp en fråga som rör antagningen och förkunskaperna för de personer som söker till högskoleutbildning, men jag tror att han hamnar i en konflikt med sin egen politiska övertygelse. Jag tror att Ulf Nilsson vill att gymnasieeleverna ska ha valfrihet att själva komponera sin utbildning. Alla elever borde ges ökad möjlighet att själva sätta samman kurser till ett eget personligt program, skriver Folkpartiet i sin reservation mot regeringens politik på gymnasieskolans område. Valfrihet innebär ju också att det finns en möjlighet för elever att välja efter eget intresse och egen fallenhet. Det viktiga är att eleverna ska veta vilka förkunskapskrav som ställs, om de vill vidare till högskolan. Där har vi väldigt höga ambitioner. Vi vill ju att hälften av en årskull ska komma vidare till högre utbildning. Ulf Nilsson bör nog fundera igenom sin egen principiella syn på detta med valfrihet och att slå förordningarna i huvudet på de elever som inte väljer som Ulf Nilsson vill. Vår tradition i svensk högskola är att inte stänga ute väldigt stora grupper redan vid antagningen utan faktiskt lita till individens eget ansvar för att fullfölja och klara sin utbildning. Det är en viktig tradition. Vi ska inte försöka snäva in antagningen till högskolan, något som gör att vi skulle stöta bort många begåvningar som söker sig till högre utbildning. Per Bill säger att högskolans utbildningar har låg kvalitet. Vad grundar han det på? Jo, han säger att det har kommit ut en ESO-rapport som säger att högskolans utbildning har låg kvalitet. Den skulle jag gärna vilja se, för den har ännu så länge inte kommit ut. ESO har avgivit en jämförande rapport som var väldigt intressant. Den var nästan identisk med en artikel som jag själv skrev i Svenska Dagbladet för ett och ett halvt år sedan och som pekade på ett centralt problem i den svenska högskolan. Det är att min generation - vi som är födda på 60 talet - inte gick vidare till högskolan på 1980-talet. Orsaken till det var att man inte byggde ut högskolan på 1980-talet. Det gjorde man inte heller i slutet på 1980-talet, och väldigt lite på 1990-talet. Det behövs en uppryckning på den punkten för att vi ska få de nya ungdomsgenerationerna väldigt välutbildade. Det är precis den grund vi har för den mycket skarpa expansion vi gör av högre utbildning, 100 000 platser. Det är vad ESO-rapporten innebär. Det ESO-rapporten däremot säger är att vi ligger granska bra till på grund och gymnasieskolan i matematik jämfört med andra länder. Där har skett en uppryckning sedan början på 80-talet, då vi låg dåligt till i vissa internationella jämförelser. Vi är bättre på att hävda oss internationellt när det gäller matematik och naturvetenskapen i innehållet, i kunskaperna hos eleverna. Det är bra, och det är viktigt. Det finns många intressanta frågeställningar att diskutera. Jag återkommer i nästa replik.
Fru talman! Utbildningsministern säger att Folkpartiet vill ha valfrihet i gymnasieskolan, och det är alldeles riktigt. Men kärnpunkten är att man också måste ha valfrihet att förbereda sig på en mer yrkesinriktad utbildning eller på en högre utbildning. Samtidigt måste alltid möjligheter att komplettera finnas även som vuxen. Den här diskussionen visar på en principiell skillnad när det gäller inställningen till gymnasieskolan mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Den skillnaden i grundsynen hänger också samman med synen på högskolan. Gymnasieskolans likformighet i dag gör det svårt både för många som vill välja att förbereda sig för en yrkesutbildning och också för många som vill välja att förbereda sig för högre studier. Detta tog också Det blir allt vanligare att högskolan tvingas reparera kunskapsbrister från gymnasieskolan liksom gymnasieskolan tvingas reparera brister från grundskolan. Det blir en negativ tendens genom hela utbildningssystemet att elever slussas vidare till nivåer de inte har kunskaper för att klara av. Det är naturligtvis till sist den enskilde studeranden som drabbas av detta. I dag valde jag att ställa frågan om hur antagningsprinciperna ska utformas. Antagningssystemet verkar inte fungera särskilt bra i dag. Den ESO-rapport om antagningen till högskolan som kom nu i maj innebär en svidande kritik av dagens centraliserade antagningssystem. Rapporten konstaterar att antagningssystemet är en misshushållning med mänskliga resurser. Det finns ingen garanti för rättvis behandling. Sökandes förutsättningar för studier tas inte till vara. Den sociala snedrekryteringen motverkas inte. En avgörande slutsats från rapporten lyder: De som söker kommer inte in, och de som kommer in börjar inte. Fru talman! Regeringen har nu tyvärr skjutit upp förslaget om gymnasieexamen. Ett sådant förslag skulle egentligen ha kommit redan denna vår. Det är synd att Högskoleverkets arbete med förkunskapskrav måste börja utan att man vet besked om hur det blir med gymnasieexamen. Det är synd att de som börjar gymnasiet i höst inte vet vad de måste läsa för att komma in på olika utbildningar. Regeringen har sagt att ett förslag om en gymnasieexamen ska kopplas till frågan om regler för behörighet. Det tycker jag låter intressant. Folkpartiets inställning är tydlig. En gymnasieexamen ska helt enkelt vara grundkravet för behörighet till högre utbildningen. Naturligtvis hoppas jag att regeringens förslag kommer att gå i den riktningen. Min fråga gällde vilka åtgärder regeringen avser vidta för att inte förkunskapskraven till högskolan ska sänkas och påverka högskolans kvalitet. Därför upprepar jag nu några konkreta frågor till utbildningsministern. Hur tänker utbildningsministern förhindra att sänkta förkunskapskrav sänker kvaliteten på en utbildning, som naturligt strävar efter att examinera så många som möjligt? Den andra frågan är: Anser utbildningsministern att högskolorna ska bedriva kurser på gymnasienivå, eller är detta gymnasieskolans och vuxenutbildningens uppgift?

Fru talman! Per Bill är trots sin ungdom en erfaren politiker. När han blir pressad glider han undan till något annat. Kvalitetsfrågan är oerhört viktig, och utvärdering är oerhört viktigt. Denna regering har, som enda regering som jag kan överblicka, lagt fram ett förslag om ett genomgripande kvalitetsutvärderingssystem med till syvende och sist också ett sanktionsinstrument om man inte uppnår kvalitetskraven, dvs. man får inte examinera på en svensk högskoleutbildning om man inte bedriver en högskolemässig utbildning av hög kvalitet. Att det finns fläckvisa delar av dålig utbildning har vi fått bevis på genom detta system. Ett antal sjuksköterskeutbildningar och liknande har blivit av med examinationsrättigheterna för att man icke uppnår högskolemässig kvalitet. Det var aldrig moderaterna i närheten av när de hade ansvar för utbildningspolitiken. De hade inte ork och kraft att driva igenom ett kvalitetsutvärderingssystem, utan de stannade på halva vägen. Det blev ett slags resonerande med högskolorna från dåvarande kanslerns sida men inte ett kvalitetsutvärderingssystem. Det gläder mig att Per Bill har närmat sig oss på den punkten. Det som Per Bill påstod var att ESO hade kommit med bevis för att det var dålig kvalitet på vissa delar av svensk högskoleutbildning. Så var det inte. Jag har läst ESO:s rapport, och jag tror inte att Per Bill har läst den. De noterade det som jag också tycker är viktigt och som har legat till grund för vår politik. Vi har för låg andel högskoleutbildade i de unga generationerna. Detta måste vi göra någonting åt. Det var ingen kommentar till kvaliteten i svensk högskoleutbildning. Det var kvantiteten det handlade om, och det måste vi göra någonting åt. När det gäller kvalitetsfrågorna kan jag garantera både Per Bill och Ulf Nilsson att regeringen är väldigt aktiv och engagerad i att genomföra väldigt konkreta förslag till kvalitetskontroll i svensk högskola. Här är vi intresserade av att utbyta erfarenheter för att gå vidare. Det finns på ett område en inkonsekvens ytterligare hos Ulf Nilsson, som är lite grann en tradition hos Ulf Nilsson när vi diskuterar högskolefrågor. Engagemanget ligger oftast på grund och gymnasieskolan och inte på högskolan. Det märks tydligt. Det gäller den här gången det han säger om att alla elever ska veta när de går i gymnasieskolan vilka antagningskrav som gäller. Det tycker jag är en fullt respektabel åsikt. Så ska det naturligtvis vara. Samtidigt säger både Ulf Nilsson och Per Bill att antagningen ska avgöras i frihet för varje högskola att bedöma. Enligt Per Bills uppfattning ska det vara betyg, betyg eller tester, eller "hur man nu vill göra det". Hur ska den unge gymnasiestudenten veta "hur man nu vill göra det" när det är dags att komma till högskolan? Det är därför som jag vill ha ett system som är rikstäckande som gör att det finns en möjlighet för varje elev i gymnasieskolan att veta vilka förkunskapskrav som ställs. Det är viktigt. Sedan är jag intresserad av att föra ett resonemang om att underlätta för högskolorna att hitta alternativa metoder. Men det får aldrig vara så att det slår undan möjligheterna för planering för gymnasieeleven. Ulf Nilsson har inte funderat över den motsättningen och inte heller över motsättningen mellan valfrihet och att alla ska läsa det som Ulf Nilsson vill. Vi har ett högskoleverk som fastställer standardbehörigheterna. Så bör det vara. De arbetar nu med de nya standardbehörigheterna, och jag har fullt förtroende för att de kommer att arbeta för att upprätthålla en hög kvalitet också när det gäller kraven på antagningen till högskolan. När skolministern lägger fram sitt förslag om en gymnasieexamen kommer man också parallellt att föra en diskussion om hur den påverkar antagningsreglerna. Till detta får vi återkomma då skolministern presenterar sitt förslag till gymnasieexamen.
Fru talman! Nej, utbildningsministern, engagemanget handlar inte bara om gymnasieskolan. Däremot finns det ett stort engagemang för hela utbildningssystemet, från förskolan, genom grundskolan och gymnasieskolan till högre utbildning. Det hänger ihop. Därför tycker jag att det är bra att regeringen har börjat med ett kvalitetsutvärderingsarbete. Men jag tycker, vilket jag också har hävdat i en motion, att man borde göra tidsintervallerna betydligt kortare. Jag anser också att regeringen borde gå vidare med att skilja mellan de olika roller som i dag förenas i högskolan. Nej, utbildningsministern, det finns ingen motsättning mellan Folkpartiets uppfattning om valfrihet och uppfattningen att man ska kunna välja mellan en mer högskoleinriktad gymnasieutbildning och en mer yrkesinriktad gymnasieutbildning. Det är just det som är valfrihet. I dagens likformade gymnasieskola tenderar man att inte kunna göra det här valet. Man blir inte förberedd vare sig för högre utbildning eller för yrkesutbildning. Dessutom tycker jag och Folkpartiet att det är mycket viktigt att vi genom hela utbildningssystemet, bl.a. genom en väl utbyggd vuxenutbildning, alltid har möjlighet att komplettera, så att man inte fastnar i återvändsgränder. Jag skulle vilja ge utbildningsministern en chans att kommentera mina två grundfrågor ännu en gång. Anser utbildningsministern att universitet och högskolor ska anordna gymnasiekurser för att rädda de områden där gymnasieskolan har brustit, eller ska man skilja på de rollerna? Har utbildningsministern några konkreta förslag till hur man kan förhindra att de sänkta förkunskapskraven - om de införs - inte sänker kvaliteten?
Fru talman! Förändringarna i gymnasieskolan innebär inte några sänkta förkunskapskrav på det sätt som Ulf Nilsson beskriver. Gymnasieeleverna får möjlighet att välja kurser, och det finns klart stipulerat vilka kurser som man absolut ska ha möjlighet att välja. Det ska också vara klart och tydligt för gymnasieeleverna vilka kraven är för att komma in på högskolan. Ulf Nilsson frågade om högskolan över huvud taget ska vara med och överbrygga de svårigheter som kan finnas för dem som t.ex. inte har rätt naturvetenskaplig bakgrund för att kunna läsa en naturvetenskaplig utbildning. Svaret är absolut ja. Det basår som finns i högskolorna är i mitt tycke ett väldigt viktigt verktyg för att locka fler att läsa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Det är av gemensamt intresse för hela vårt samhälle att vi förmår fler att söka sig till den sektorn. Vi kan inte säga att man bara ska ha den möjligheten på gymnasiet och att man därefter får packa sin kappsäck och aldrig mer söka sig till det området. Det är inte rimligt. Jag tycker att det är väldigt bra att många högskolor också jobbar aktivt med att locka nya grupper till naturvetenskap och teknik, inte minst till ingenjörsutbildningarna. Det är viktigt för vårt samhälle och för vårt näringsliv. Så naturligtvis ska högskolorna fortsätta med det arbetet. Jag tror inte att Ulf Nilsson själv anser att man ska avsluta det. Ulf Nilsson ansluter sig nu till den kvalitetsutvärdering som vi har genomfört. Nu vill han ha lite mer. Låt oss då diskutera det - jag är glad över att ni ställer upp på det stora systemskifte som vi gör på det här området. Ulf Nilsson håller fast vid ytterligare en inkonsekvens. Det ska vara något slags fristående myndighet som gör utvärderingen, medan Högskoleverket ska ha sanktionsinstrumentet att ta bort examinationsrätten. Hur ska detta gå till? Jag ställde den frågan i riksdagsdebatten tidigare. Då hade Ulf Nilsson inte tänkt igenom detta, sade han. Jag vet inte om det gäller nu också. Ska vi ha Moderna Tider som talar om ifall kvaliteten var god och Högskoleverket som följer deras rekommendationer och drar in examinationsrätten? Orimligt! Däremot är Moderna Tider en intressant tidning. Den läser jag gärna.

Fru talman! Per Bill har frågat mig om jag avser verka för att fler svenska studenter ska få möjlighet att studera utomlands på lika villkor oavsett på vilka grunder de blivit antagna. Frågan har uppkommit med anledning av att vissa språkstudier som Göteborgs universitet valt att förlägga till University of Sussex, Brighton, inte berättigar till studiemedel för utlandsstudier utan till ordinarie studiemedel för studier i Sverige. Till följd av att levnadsomkostnaderna och valutans köpkraft inte beaktas i sådana fall kan det uppkomma vissa beloppsskillnader. Studiemedel för studier utomlands beviljas med stöd av studiestödslagen under de förutsättningar och med de belopp som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Enligt studiestödsförordningen får studielån lämnas med högst det belopp som CSN årligen fastställer med hänsyn till levnadsomkostnaderna i respektive land. För närvarande utgår studiemedel för utlandsstudier i Storbritannien till ett belopp som överstiger svenska studiemedel med 1 485 kr per månad. Bidragsdelen är alltid lika stor som vid studier i Sverige. I studiestödsförordningen har regeringen överlåtit på CSN att utfärda mer detaljerade föreskrifter om rätt till studiemedel för studier utomlands samt att beräkna sådana studiemedel. CSN har i aktuella föreskrifter om studier utomlands avgränsat rätten till studiemedel till studerande som är antagna till och studerar vid utländsk läroanstalt utanför rikets gränser och som har rätt att tentera och avlägga examen vid den utländska läroanstalten samt har status som studerande i studielandet. För att få studiemedel enligt utlandsföreskrifterna räcker det alltså inte med att studierna rent praktiskt bedrivs utomlands. Svenska studerande som vistas vid University of Sussex, Brighton, men som inte är antagna som studerande vid detta universitet utan studerar vid Göteborgs universitet och följer den svenska kursplanen beviljas därför studiemedel på samma grunder och med samma belopp som gäller för andra studerande vid svenska läroanstalter. Studiemedel för studier vid svenska utbildningar eller vid svenska läroanstalter är beräknade för studier i Sverige. Förutsättningen för resursberäkningen är alltså inte att de svenska utbildningarna ska lokaliseras utomlands. Detta gäller även för resurstilldelningen för själva utbildningen. Både studenter och utbildningsanordnare har tillgång till relevant information om vilka regler som gäller för den här typen av utlandsförlagda studier. Reglerna har varit kända alltsedan Göteborgs universitet startade sina utbildningar i England för 25 år sedan. Anledningen till att de just på senare tid särskilt uppmärksammats är kronans försvagning i förhållande till pundet. I många fall måste svenskar som studerar vid utländska läroanstalter betala terminsavgifter. För sådana utgifter kan man söka extra studiemedel. Svenskar som studerar vid svenskt lärosäte med utbildning förlagd utomlands, vilket är aktuellt i det här fallet, betalar däremot ingen terminsavgift. Lånebeloppet behöver alltså inte höjas av den anledningen. Det bör också noteras att de har möjlighet till extra studiemedel för resekostnader och försäkring och att högskolepoäng som läses under vistelse i Brighton tillgodoräknas, vilket inte är lika självklart för svenska studenter som bedriver utlandsstudier vid samma universitet. De studerande som här avses har därför en förhållandevis förmånlig studiesituation. Det svenska studiemedelssystemet är internationellt sett mycket generöst och ger i dag svenska studenter många möjligheter till utlandsstudier. Jag anser att det inte är motiverat att vidta åtgärder i den fråga interpellationen avser.

Fru talman! Efter många debatter med Per Bill i Uppsala kommunfullmäktige vet jag att retorik är någonting som intresserar honom mycket. Men låt oss gå till saken. I princip måste jag säga att jag helt och hållet håller med om hela Pers beskrivning av vad som är på väg att ske med vårt utbildningssystem. Det är en mycket stark internationalisering. Sverige ligger långt framme när det gäller att uppmuntra våra studenter att ge sig av utomlands. Det har vi gjort medvetet - från gymnasiet och uppåt har vi uppmuntrat våra ungdomar att ge sig ut. Detta gör vi med många olika instrument. Dels ser vi på ett moraliskt och uppmuntrande vis till att de kommer på de tankarna, dels ser vi till att vi har ett studiemedelssystem som, om jag jämför det med våra europeiska kamraters i utbildningsvärlden, framstår som väldigt generöst. Man får i princip studera precis vad man vill utomlands, och ta med sig studiemedel. Dessutom får man kompensation för kostnader, och kan betala terminsavgifter med lånade pengar. Det tycker jag är väldigt bra. Jag har mycket bestämt avvisat alla tankar på att göra inskränkningar i detta system. Tack vare det här generösa studiemedelssystemet, som de flesta länder inte kan jämföra sig med, har vi också fått en ökning - tio gånger fler än i början av 90-talet söker sig nu utomlands för att studera en termin eller två, eller längre. Det är väldigt positivt. Närmare 30 000 studenter per år har via CSN möjlighet att komma utomlands och studera. Vi har ju ungefär 300 000 studenter, men för en årskull innebär detta att vi börjar nå en väldigt mycket större andel än de tio procenten. Jag skulle väldigt gärna vilja se en utveckling där vi på sikt når dit där alla våra studenter under en period i sin utbildning också är utomlands. Det är någonting för Sverige att sträva efter eftersom Sverige är ett land som vill vara öppet mot världen och delta i den globalisering som nu pågår. Vi vet också att vi har en god tradition av att stärka vårt välstånd i ett sådant öppet samspel med omvärlden. Det är mycket viktigt. Det finns en restriktion för det extra förmånliga studiemedlet, och det är att man studerar vid ett utländskt lärosäte. I det här fallet studerar man vid Göteborgs universitet, som har valt att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Jag är inte säker på att det är den vägen vi ska gå - att säga att våra lärosäten ska etablera sig utomlands för att locka de svenska studenterna dit. Jag tycker att det är väldigt bra att man söker sig direkt till de utländska lärosätena och får del av den tradition som man har där. Det gäller Storbritannien, Frankrike och alla andra europeiska länder. Vi vill nu också stimulera studenterna att söka sig till övriga delar av världen - inte minst till Asien. Det är viktigt. Den restriktion som Göteborg råkar ut för beror på att det handlar om en filial till Göteborgs universitet som man har valt att förlägga till Sussex. Jag är inte beredd att i dag säga att vi ska göra så att alla svenska lärosäten får samma tillägg till studiemedlen om man förlägger verksamhet utomlands. Dessutom är det ju så för Göteborgs universitet, liksom för alla svenska universitet och högskolor för övrigt, att man icke får ta ut avgifter för sin högskoleutbildning, vilket man gör utomlands. Det är alltså skillnaden. Däremot ska vi fortsätta se till att uppmuntra våra studenter att ge sig av utomlands. Det är bra för Sverige, det är bra för studenterna och det är ett sätt för oss att möta globaliseringen genom att lära oss mer av omvärlden.

Fru talman! Nu tar Per Bill upp en annan fråga som jag också arbetar mycket med. Den handlar om hur vi kan locka utländska studenter att komma till Sverige i ännu större utsträckning. Det är viktigt. Det har inte med det svenska studiemedelssystemet att göra i första hand. Det har att göra med att om det ska vara möjligt att locka studenter från delar av Asien till Sverige i stor utsträckning, måste vi också ha en möjlighet för högskolorna att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för den utbildningen. Det har vi en utredning som nu tittar över. Här är vi inspirerade av de länder, t.ex. Storbritannien, som har mycket höga ambitioner på det här området. Trots att vi är ett litet språkområde har Sverige ett gott renommé i omvärlden när det gäller akademisk utbildning. Detta gör att vi också kan vara en viktig aktör. Till syvende och sist, vilket jag menar är huvudsyftet, stärker fler utländska studenter i Sverige kvaliteten på vår högskoleutbildning. Det gör våra högskolor till internationella miljöer. Jag ser fram emot en diskussion med Per Bill i den frågan när utredningen är klar och när det är dags för regeringens ställningstagande. Där har vi kanske ett intressant samarbetsområde.

Fru talman! Per-Samuel Nisser har frågat mig om regeringen avser att införa en förordning som ger universitet och högskolor laglig rätt att bilda holdingbolag. I interpellationen framhåller Per-Samuel Nisser betydelsen av att universitet och högskolor tillsammans med olika företag ska kunna stödja, utveckla och bättre ta till vara resultaten av den forskning och det utvecklingsarbete som sker vid lärosätena. Ett holdingbolag kan växla ut forskningsresultat och öka den regionala vinsten kring ett lärosätes forskningsverksamhet. Det är också därför som regeringen stött en rad av de specifika samverkansformer som har utvecklats mellan universitet och högskolor samt näringsliv med början under 1970-talet. Bland dessa kan nämnas teknikparker, kontaktsekretariat, kontaktforskare, teknikbrostiftelser, holdingbolag för kommersialisering av forskningsresultat, materialkonsortier och kompetenscentrum. Regeringen gav 1995 en särskild utredare i uppdrag att undersöka om samverkansformerna är ändamålsenliga. Utredningen antog namnet NYFOR, Nyttiggörande av forskningsresultat, samverkan näringsliv-högskola. Förslagen har redovisats i betänkandet Samverkan mellan högskolor och näringslivet . Ett kompletterande betänkande avseende samverkan mellan högskolan och de små och medelstora företagen har också presenterats. fr.o.m. den 1 januari 1998 övergick förvaltningen av statens aktier i holdingbolag från Näringsdepartementet till det lärosäte till vilket respektive holdingbolag är knutet. Förvaltningsuppdraget innebär att respektive lärosäte ska fullgöra statens ägarroll i bolaget. Enligt regeringsbeslut ska Riksrevisionsverket årligen lämna en skriftlig redogörelse över holdingbolagens verksamhet och utveckling under förevarande år. För de sammanlagt elva holdingbolagen har statsmakterna hittills tillskjutit ett kapital om sammanlagt 64 miljoner kronor fördelade på respektive bolag med mellan 4 och 10 miljoner kronor. De flesta holdingbolagen uppvisade en god ekonomisk ställning per den 31 december 1998, men det fanns samtidigt en tydlig tendens till att den ekonomiska ställningen försvagas och till att kassalikviditeten och soliditeten minskar. Frågor kring holdingbolagen har aktualiserats under 1999 genom att lärosäten som i dag inte har holdingbolag hos regeringen har ansökt om att få upprätta sådana. Dessutom har ett lärosäte som har holdingbolag hos regeringen ansökt om att få ekonomiskt tillskott för att öka aktiekapitalet. anges att det finns ett behov av att se över de många särorganisationer som inrättats med ändamålet att förbättra samverkan mellan universitet och högskolor och samhället i övrigt. I Riksdagens revisorers förstudie Styrningen av bolag under myndigheter och stiftelser bildade av myndigheter konstateras också att en granskning av bolag och stiftelser bildade av universitet och högskolor är önskvärd. Även Riksrevisionsverket har pekat på att det samarbete som finns mellan teknikbrostiftelser och holdingbolag borde bli föremål för en mer samlad utvärdering Sammanfattningsvis vill jag poängtera att regeringen inte har någon avvikande mening avseende vikten av att stödja, utveckla och bättre ta till vara resultaten av den forskning och det utvecklingsarbete som sker vid våra lärosäten. Först bör dock en utvärdering av nuvarande system genomföras.
Fru talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret. Min interpellation gäller universitets och högskolors möjlighet att bilda utvecklingsbolag i form av holdingbolag. Jag tar upp och betonar den betydelse som högskolor och universitet har för utveckling och tillväxt i vårt land. De ska ge studenter möjlighet till en kvalitativt bra utbildning som kan leda till en framtid med intressanta jobb. Det ger näringslivet runtom i landet kunnig arbetskraft och forskning. Jag betonar även vikten av att när vi nu har relativt många högskolor och universitet måste dessa få agera mer fritt för att på bästa sätt ta till vara de förutsättningar som just det lärosätet har. Det kan gälla en viss profil på ämnen och program, speciellt samarbete med lokalt näringsliv - det kan finnas traditioner - och det kanske mest avgörande, nämligen de personer som är knutna till lärosätet, lärare, rektor, personal och samhälle i övrigt. I svaret säger statsrådet att han delar min uppfattning när det gäller betydelsen av dessa lärosäten för studenterna och för tillväxten både regionalt och i hela landet. Men jag får inte riktigt svar på frågan om en ökad frihet för högskolor och universitet för att bättre kunna utvecklas lokalt. Statsrådet skriver i svaret: "att regeringen inte har någon avvikande mening avseende vikten av att stödja, utveckla och bättre ta till vara resultaten av den forskning och det utvecklingsarbete som sker vid våra lärosäten. Först bör dock en utvärdering av nuvarande system genomföras." Jag vill fråga om statsrådet tycker att utvecklingsbolag i form holdingbolag är en bra modell för att kunna ta till vara den forskning och utveckling som kan ske och ofta sker kring ett universitet.
Fru talman! Just de frågeställningar som Per Samuel Nisser tar upp är väldigt viktiga. Hur kan vi öka möjligheten att ta till vara intressanta forskningsresultat? De kan ju inte minst spridas in i småföretagarsektorn och innebära en tillväxtpotential för Sverige som nation och för många regioner. Därför är det väldigt viktigt att vi utvecklar de instrument vi har för att nå detta. Holdingbolagen är ett sådant instrument. Per-Samuel Nisser vill att vi ska öka friheten för högskolorna att inrätta sådana holdingbolag. Det utesluter jag inte, men vi måste se över detta innan vi tar ytterligare steg. Vi har fått den synpunkten från flera viktiga myndigheter. Det tycker jag är en rimlig första slutsats. Det behövs en översyn. Det andra som är viktigt är att det aldrig kommer att vara så att högskolorna och universiteten får friheten att använda utbildnings och forskningsmedel från staten till att bilda holdingbolag. Det måste vara särskilda medel som avsätts. Det får aldrig finnas någon tvekan bland studenter och forskare om att de pengar vi för över till högskolorna för utbildning och forskning ska gå till utbildning och forskning. Det tredje är att verksamheten inte heller på något sätt får riskera universitetets ekonomiska ställning och trovärdighet. Det är också en viktig utgångspunkt. Med de här utgångspunkterna ser jag väldigt stora möjligheter att fortsätta att utveckla verksamheten i gränssnittet mellan företagsamhet och högskola. Sverige ligger hyggligt till numera, efter en tioårsperiod då det har hänt väldigt mycket. Holdingbolagen har spelat en viss roll. Men också själva klimatförändringen på högskolorna har spelat en stor roll. Det blir vanligare i dag att forskare också funderar kring frågor som om deras upptäckter går att patentera, går att föra vidare till en affärsverksamhet. Det är bra. Vi har varit för långt ifrån de tankarna tidigare. Jag noterade t.ex. när Frankrikes president besökte oss i Sverige att han lyfte fram Sverige som ett föregångsland just på detta område. I går träffade jag kommissionären Busquin, som har hand om forsknings och utvecklingsfrågor i EU-kommissionen. Han lyfte också fram Sverige som ett föregångsland. Det ska vi fortsätta att vara. Då behöver vi finslipa instrumenten. Därför vill jag först se över hur läget är med våra holdingbolag, föranlett av de önskemål som vi har fått från flera myndigheter om en översyn, innan vi fattar beslut om ytterligare steg. Min bedömning i det här läget är att de har kommit för att stanna och att vi kommer att kunna utveckla dem. Men det är viktigt att göra den här analysen innan vi tar definitiv ställning.
Fru talman! Erfarenheterna från flera lärosäten med utvecklingsbolag är positiva, som utbildningsministern också pekar på här. Det är betydelsefullt att kunna bolagisera och kommersialisera forskningsresultat i forsknings och tjänsteföretag. Det ger möjlighet till förändring av det regionala näringslivet runt lärosätet och bidrar till tillväxt och arbetstillfällen. Men det är också många krafter lokalt och regionalt som arbetar hårt för att universitet ska kunna utvecklas efter de förutsättningar som finns just vid den platsen och det lärosätet, där man nu inte har fått möjlighet att bilda utvecklingsbolag och holdingbolag, t.ex. vid Karlstads universitet. Det finns många argument för att kunna bilda ett sådant bolag. Man skulle kunna tillhandahålla utvecklingskapital. Det finns en koncentrerad och förankrad miljö för att utveckla företag och tillväxt. Redan existerande bolagsbildningar har sitt ursprung i universitetet och den miljö som finns där. Tar man Karlstad som exempel finns det starka företagsgrupper som har ett nära samarbete med universitetet, t.ex. Paperprovince. Det är ett kluster med många olika företag inom skogsindustrin. Vi har ett antal IT Jag vill fråga statsrådet utifrån det svar jag fick förut: När kan den utvärdering som statsrådet tänker göra vara klar? Det är den första frågan. Den andra frågan är: Vilket besked kan vi ge bl.a. Karlstads universitet, som nu har ansökt och vill bilda ett holdingbolag?
Fru talman! Precis som Per-Samuel Nisser säger är Karlstads universitet ett bra exempel på samverkan mellan företagande och universitetet. Senast jag var på besök träffade jag bl.a. de IT-företag som var mycket nöjda med just den samverkan man har kring forskningsprojekt, men också i utbildningen. Man har en samverkan och även ett utbyte av lärare mellan de här sektorerna. Det är oerhört bra. Det kan vara ett fint exempel för många andra lärosäten. Karlstads universitet har ansökt om att få bilda holdingbolag och har även ansökt om medel till detta. Det blir inte bara en fråga om analysen av holdingbolagen utan också en budgetfråga. Vi kommer nu att skyndsamt göra en sådan utvärdering. Man måste naturligtvis få en viss tid på sig för att kunna göra en ordentlig analys av holdingbolagens verksamhet. Jag räknar med att under våren nästa år kunna ta ställning till ytterligare steg med den här utredningen i botten.

Fru talman! Margareta Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att garantera de patienter som fick sin vård avbruten på grund av nedläggningen av Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås och Nynäshamn en fortsatt god vård. Margareta Andersson frågar även vilka åtgärder jag avser vidta för att förstärka dels upplysning och utbildning när det gäller kost och näringslära bland unga och äldre, dels forskningen på området och också se till att forskningsrön kommer ut i allmän praktik så snart som möjligt. Nynäshamn innebär en förändring av vården för överviktiga. Tanken är att skapa förutsättningar i flera landsting för att öka kunskapen och kompetensen inom hälso och sjukvården när det gäller både förebyggande och behandlande insatser för överviktiga. Detta ska ske genom den överenskommelse som träffats mellan staten och Landstingsförbundet. Överenskommelsen innebär att staten ska lämna bidrag till landstingen om 25 miljoner kronor per år för åren 2000 och 2001 att användas för kompetenshöjande eller andra insatser som bedöms vara lämpliga inom överviktsområdet. Detta medför att kompetensen inte enbart koncentreras till vissa sjukhus, utan det möjliggör en generell kompetensförstärkning inom samtliga landsting. Överviktsproblem förklaras av såväl medicinska orsaker som av människors livsstil och levnadsvanor. När det gäller livsstil är kost och motion centrala faktorer i sammanhanget. Människors matvanor beror på många olika faktorer, som t.ex. intresse för mat och matlagning och kunskap om kostens betydelse för hälsan. Ett hinder för en sund kosthållning är bl.a. tiden. Många människor har inte tid att laga och äta nyttig och näringsriktig mat. I detta sammanhang vill jag nämna att Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet har tagit fram en nationell handlingsplan för nutrition. Huvudmålet i handlingsplanen är att genom förbättrade mat och motionsvanor, befrämja hälsa samt förebygga sjuklighet och för tidig död i kostrelaterade sjukdomar samt att minska de sociala klyftorna med avseende på dessa sjukdomars förekomst. I handlingsplanen anges flera strukturella åtgärder för att skapa förutsättningar för att förbättra människors matvanor. Både unga och äldre pekas ut som viktiga målgrupper i handlingsplanen. Flera utredningar har pekat på att befolkningen blir alltmer fysiskt inaktiv. Under våren 1999 överlämnade regeringen två propositioner till riksdagen som berörde frågan, dels en idrottspolitisk proposition, dels en ungdomspolitisk proposition. I båda lämnas förslag till hur intresset för fysisk aktivitet ska kunna öka. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att planera och genomföra ett s.k. fysiskt aktivitetsår år 2001. Syftet är att lyfta upp frågan och medvetandegöra betydelsen av att röra på sig. Liknande satsningar, när man valt att lyfta fram och fokusera på en särskild fråga, har visat sig ge positiva resultat, som t.ex. Allergiåret 1995. Regeringen tillsatte år 1995 Nationella folkhälsokommittén, som har i uppdrag att ta fram mål och strategier för hälsoutvecklingen. Kommittén ska presentera sitt slutbetänkande hösten 2000, och jag utgår ifrån att den kommer att presentera förslag som syftar till att möjliggöra stöd till personer med övervikt, t.ex. genom förslag till såväl förstärkt upplysning och utbildning som förstärkta forskningsinsatser.

Fru talman! Det viktigaste är att vi gör klart för oss hur ansvarsfördelningen ser ut. Med beslutet om att avveckla delar av Riksförsäkringsverkets sjukhus markerades att det är landstingen som är ansvariga för den delen av sjukvården. Det är viktigt att påpeka att övervikt faktiskt är en sjukdom. Det är viktigt att personer med problem med övervikt ska kunna räkna med vård oavsett vilket landsting de hör till. Det ska ingå i den normala sjukvården. Jag räknar med att landstingen tar sitt ansvar i fråga om problem med övervikt, likaväl som man har ansvar för andra diagnoser och sjukdomar. En annan sak är diskussionen om folkhälsoarbetet och framför allt stödet till idrottsrörelsen och andra folkrörelser som arbetar med kost, motion, vår dagliga livsföring osv. Jag har påpekat att i det avseendet kommer det att hända ganska mycket. Idén med det fysiska aktivitetsåret är viktig. Den kan spela en roll för att vi som inte har en sjuklig övervikt eller lider av sjukliga problem, utan snarare har anledning att fundera över vår livsstil och dagliga livsföring, kan få en chans att reflektera över våra problem. När det gäller att dimensionera sjukvården utgår jag från att landstingen är kapabla att göra bedömningen av resurserna till primärvården så att det går att räkna med att få behandling. De patienter som har fått behandling i Tranås och Nynäshamn ska räkna med att få motsvarande behandling och uppföljning i sitt eget landsting.

Fru talman! Jag vill påpeka för Margareta Andersson att det i den här frågan finns knappast samma problem som när det gäller psykiatrin. Här råder det inte något tvivel om vem som har huvudmannaskapet. Här är det landstingens huvudmannaskap som gäller, dvs. Landstingsförbundet har accepterat den överenskommelse vi har träffat. Det är den ordinarie sjukvårdens sak att också ge hjälp och behandling till människor som har sjuklig övervikt eller där övervikten hänger ihop med sjukdomssymtom eller en sjukdomsindikation. En annan sak är sedan det allmänna folkhälsoarbetet. Vi har alla ett ansvar. Det är många organisationer med. Jag påpekade i mitt första svar apropå forskningen att jag förväntar mig att Folkhälsokommittén, som ska redovisa sin rapport till hösten, tar upp frågan om övervikt och den sociala dimensionen. De ska redovisa sina synpunkter på intensifierad forskning på området.

Fru talman! Carl G Nilsson har frågat om regeringen är redo att föreslå sådana ändringar i lagstiftningen att det blir möjligt för svenska vinproducenter att vid egen gårdsbutik sälja sina produkter direkt till konsument. Systembolagets detaljhandelsmonopol är ett viktigt alkoholpolitiskt instrument för att Sverige ska kunna ha en kontrollerad och ansvarsfull försäljning av alkohol. Att luckra upp detta monopol genom att låta privata vinproducenter bedriva detaljhandel kommer att resa krav även från bryggerier, spritproducenter och partihandlare att också de ska få utöva detaljhandel med alkoholdrycker. Att endast inhemska vinproducenter får bedriva detaljhandel diskriminerar utländska vinproducenter att få tillgång till den svenska marknaden på samma villkor som svenska producenter. Jag är därför inte beredd att föreslå någon ändrad lagstiftning så att det blir möjligt för svenska vinproducenter att vid egen gårdsbutik sälja sina produkter direkt till konsument.
Fru talman! Tack för svaret eller, rättare sagt, försöket till svar. Svaret visar att socialministern inte har förstått min fråga, eller i varje fall inte har förstått motivet till min fråga. Sverige är numera ett vinproducerande land, och det växer vinrankor på Gotland, på Ven och i Grännatrakten. Vi har dessutom duktiga producenter av bär och frukter, bl.a. äpplen, och alla dessa utgör en potential till små företag och duktiga producenter av olika typer av viner, t.ex. fruktviner. Före Systemets tid i början på 1900-talet var produktionen av fruktviner en blomstrande näring i Sverige, och numera har vi bara en handfull större eller mindre vinmakare. I Finland har man däremot ett sextiotal sådana vinproducenter. Detta har kunnat komma till stånd i Finland, har jag förstått, genom att man där har medgivit ett undantag i det lika stränga alkoholmonopol som vi har i Sverige och helt enkelt tillåter dessa små vinproducenter att sälja vid sin egen producentplats. Detta sker naturligtvis under sådana villkor som stämmer överens med skattelagstiftningen, vår stränga alkoholskattelagstiftning. De har också regeln att man inte får ha sin gårdsbutik öppen på andra tider än när Alko har öppet. Det får alltså inte vara någon illojal konkurrens med därvarande monopol. Även i EU finns det väldigt många som har möjligheten att sälja sina produkter direkt. Här i Sverige är det för de här producenterna i stort sett en omöjlighet att komma in via Systembolaget, därför att Systembolaget kräver att produkterna får en tillräckligt stor omfattning för att över huvud taget ta in ett visst varusortiment. Det krävs att det ska säljas ett stort antal tusen flaskor per år för att det över huvud taget ska vara intressant. Det blir med andra ord ett moment 22-förhållande för de här producenterna. Om man inte kommer i gång och kommer in i systemet och inte får sälja tillräckligt mycket kan man heller aldrig starta. Man måste vara liten för att vara stor. Min fråga till ministern återstår, om han inte tror att vi i likhet med Finland och länderna runtomkring oss skulle kunna få till stånd ett större antal sådana här småföretag som sysslar just med produktion av fruktviner och andra viner, om ministern tror att det skulle vara möjligt att underlätta för dem. Vi talar i andra sammanhang om en levande landsbygd och om behovet av flera företag och flera arbetstillfällen. Vi talar om behovet av vidareförädling och att öka förädlingsgraden på våra produkter. Det är min följdfråga till Lars Engqvist.
Fru talman! Jag vet inte vad det är för problem som Carl G Nilsson egentligen är ute efter att lösa. Utgångspunkten när det gäller regeringens och riksdagens syn på detaljhandeln är att vi just på det området har bestämt oss för att upprätthålla ett detaljhandelsmonopol. Vi tror att det är viktigt för att kunna hävda den restriktiva alkoholpolitiken. På det området har vi också fått ett godkännande från EU. Just det monopolet har man accepterat, till skillnad från produktionsmonopolet, distributionsmonopolet och importmonopolet, som är upphävt. Jag tror att det är viktigt att vi slår vakt om detta. Om man börjar resonera om att rucka på detaljhandelsmonopolet har man berört en viktig princip, som kommer att leda till rimliga krav inte bara från svenska producenter utan också från andra importörer eller distributörer i Sverige att kunna presentera sin produkt. Problemet, som Carl G Nilsson beskriver det, är ju ett marknadsföringsproblem. Det delar alla producenter. Det innebär att den svenska marknaden inte är öppen för vilken marknadsföring som helst. Man ska alltså övertyga Systembolaget om för det första kvaliteten och för det andra att det finns en viss efterfrågan på produkten. Nu har Systembolaget sannolikt världens största sortiment och är generöst också mot svenska producenter. Det finns ett antal svenska vinproducenter som säljer sitt vin i de svenska systembutikerna och som har lyckats ganska väl. Jag tror inte att det är något särskilt omfattande problem. Jag kan förstå att vinproducenter skulle önska att få ha gårdsförsäljning, men jag tror inte att det skulle lösa deras egentliga problem, nämligen att de vill marknadsföra sitt vin på ett annat sätt än de utländska konkurrenterna. Det kommer vi inte att tillåta.
Fru talman! Vi skulle naturligtvis kunna diskutera Systemet och Systemets måluppfyllelse. Jag har noterat att ministern skriver att vi har detta politiska instrument för att "kunna ha en kontrollerad och ansvarsfull försäljning av alkohol". Jag skulle kunna fråga hur naiv socialministern är. Vi känner ju väl till att vi inte har någon kontrollerad och ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige. Det är bara ett faktum. Produkterna strömmar in på olika sätt, om de inte tillverkas hemma. När socialministern säger att det här inte är något omfattande problem kan jag delvis hålla med om det. Jag har inte fått en massa brev och en massa klagomål från presumtiva vinproducenter och presumtiva fruktodlare. Men jag är fullständigt övertygad om att om vi hade en mera modest syn på den här lagstiftningen skulle ett stort antal kunna få möjlighet att vidareförädla sina produkter, i form av äppelodlingar eller bärodlingar, som många svenska producenter är ganska duktiga på. Frågan är, socialministern, hur det kan komma sig att vi har ungefär en handfull svenska vinodlare som tillverkar viner och får dem sålda i Sverige, när det finns ett sextiotal i Finland. Hur kan det komma sig att Finland, som har precis samma restriktiva alkoholpolitik i övrigt, har denna möjlighet? Vad har de gjort för bedömning när de har gjort det lilla undantaget som innebär att en vinproducent inom lagens olika ramar får denna dispens för att sälja sina produkter direkt till konsument vid sin egen källa?
Fru talman! Varje land svarar naturligtvis för sin alkoholpolitik. För oss är det viktigt att utveckla den strategi som har utvecklats de senaste åren. Som en följd eller som ett resultat av vårt EU-medlemskap förfogar vi över mycket bestämda instrument som är viktiga att slå vakt om. Bl.a. gäller det detaljhandelsmonopolet. Finland må göra sina bedömningar av hur marknaden kommer att utvecklas eller av hur samarbetet inom EU kommer att utvecklas. För oss är det viktigt att konstatera att vi slår vakt om monopolet, och vi kommer inte att öppna för alternativa försäljningar - inte ens en gång om det handlar om inhemska producenters önskan att ha gårdsbutiker. När vi har analyserat detta har vi sett att det inte handlar om försäljningen i sig. Gårdsförsäljningen kommer inte att klara ekonomin. Det handlar om att via gårdsförsäljningen ha en möjlighet att marknadsföra sina produkter, vilket andra leverantörer till det svenska detaljhandelsmonopolet i så fall inte skulle ha på den svenska marknaden. Det skulle innebära att vi börjar se på marknadsföring av alkohol på ett annat sätt än hittills. Det är det som är grundfrågan. Sedan tror jag att förklaringen till att vi inte har lika många lokala producenter helt enkelt är att vissa producenter, som Saturnus i Malmö, som var ganska framgångsrikt vid sekelskiftet, faktiskt upphörde med hela sin produktion. Man kom i gång senare. Vi kommer säkert att få sådana producenter, men de tvingas arbeta på den svenska marknaden precis så som de som importerar vin och utländska producenter arbetar. Man presenterar sina produkter för Systembolaget, och man ser till så att man får dem på Systembolagets lista och att konsumenterna via Systembolagets detaljhandelsmonopol kommer i åtnjutande av dem. Jag tror att de flesta vinkonsumenter i Sverige uppskattar monopolet just därför att det har en sådan bredd och att man på de svenska systembolagen kan komma åt även svenska viner.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att möjliggöra att något påtagligt snarast sker för att sprida kunskap och information om osteoporos samt att uppnå en förbättrad vård av osteoporosdrabbade människor i dag och i framtiden. Alltfler människor lever längre, vilket i sin tur leder till att åldersrelaterade sjukdomar som t.ex. osteoporos ökar och blir ett allt större och växande folkhälsoproblem. Regeringen har vidtagit och planerar att vidta ett flertal konkreta satsningar inom området. Jag vill inleda med att nämna några. En arbetsgrupp inom Socialvetenskapliga forskningsrådet beslutade i februari i år om en stor satsning på forskning om äldre, åldrande och ojämlikhet i hälsa. Det kommer att inrättas två nationella institut för forskning om äldre och åldrande, ett i Stockholm och ett i Linköping. 1997/98:113) beslutades att särskilda stimulansmedel skulle avsättas för projekt som syftade till nytänkande inom äldreområdet. Medlen kan sökas av såväl kommun och landsting som av frivilligorganisationer. Flera av de projekt som beviljats medel har haft en tydlig ansats inom området hälsofrämjande insatser. Ett projekt inriktas direkt på en större studiesatsning om osteoporos. Statens beredning för utvärdering av medicinsk teknik gjorde för några år sedan en genomgång av befintlig dokumenterad kunskap angående värdet av mätning av bentäthet. SBU konstaterade att tobaksrökning, ökad ålder, brist på östrogen, låg fysisk aktivitet och otillräckligt med kalcium i kosten minskar benets hållfasthet hos människan. Det är därför angeläget att det förebyggande arbetet inriktas på dessa faktorer. I SBU:s rapport konstateras att det inte finns några vetenskapliga underlag för att rekommendera bentäthetsmätning när det gäller vare sig generell massundersökning eller riktad screening eller som ett led i hälsoundersökning av symtomfria individer. Att erbjuda hälso och sjukvård av god kvalitet är som bekant en uppgift för sjukvårdshuvudmännen. Om förebyggande insatser för särskilda grupper ska utföras står det landstingen fritt att göra detta. 2000 fått i uppdrag att redovisa hur arbetet med det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet bland äldre på nationell, regional och lokal nivå fortlöper. Avrapporteringen kommer att ges vid två tillfällen under året. Folkhälsoinstitutet arbetar naturligtvis även aktivt för att sprida information inom andra områden som kan påverka förekomsten av osteoporos, t.ex. genom att uppmuntra till goda levnadsvanor genom minskning av tobaksbruket och till sunda kostvanor och fysisk aktivitet. Några sådana satsningar kan nämnas. Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att genomföra ett fysiskt aktivitetsår 2001. Satsningen, som fått namnet "Sätt Sverige i rörelse 2001", inleds med en nationell konferens i Falun i september 2000. Folkhälsoinstitutet har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram en nationell handlingsplan för nutrition. Syftet är att genom förbättrade matvanor befrämja hälsa samt förebygga sjuklighet och för tidig död i kostrelaterade sjukdomar. Handlingsplanen anger strukturella åtgärder för att skapa förutsättningar för bättre matvanor i alla målgrupper, så även bland äldre. Det initiativ som FN:s generalsekreterare har tagit genom att proklamera åren 2000-2010 som rörelseorganens årtionde har även den svenska regeringen ställt sig bakom. Den nationella folkhälsokommittén arbetar fortfarande med sitt uppdrag att presentera nationella mål och strategier för hälsoutvecklingen. Kommittén ska slutföra sitt arbete i september i år. Därefter avser regeringen att återkomma till riksdagen med konkreta förslag till hur målen ska uppnås.

Fru talman! Jo, jag är över 50 år. Om jag skulle få klart för mig att jag har just den typ av benskörhet som har att göra med brister i kosten, bristande motion eller liknande är det klart att jag skulle säga att det var synd att jag inte fick reda på det tidigare. Men som patient i svensk sjukvård är jag ju mån om att vi använder resurserna maximalt effektivt. Vad SBU pekar på är ju att det inte finns några vetenskapliga belägg för att vi skulle nå några hälsoeffekter genom massundersökningar eller genom screening. Vi försöker använda bentäthetsmätningar just för människor som har drabbats av problemen eller, alternativt, för särskilda grupper. Då är det upp till varje landsting att bestämma vad som ska användas. Elisabeth Fleetwood far sannolikt efter att vi skulle försöka stimulera fram stora nationella mätningar. Då är ju risken att vi gör detta utan att det egentligen hjälper särskilt många människor och att vi använder resurser som skulle kunna användas effektivare på andra områden. Jag anser att det finns skäl att luta sig mot SBU:s bedömningar i det här fallet och konstaterar att de landsting som vill satsa på förebyggande insatser med mer omfattande mätningar har möjlighet att göra det. Det gäller att diskutera det med sjukvårdshuvudmännen.

Fru talman! Ska jag nu tolka Elisabeth Fleetwood som att vi i praktiken är överens om att det handlar om att överlåta ansvaret till landstingen och att uppmana landstingen att fundera över i vilken mån de ska satsa på det förebyggande i den meningen att de också ska använda bentäthetsmätning i en mer omfattande utsträckning? Det har jag ingenting emot. Det jag argumenterar emot - och i det avseendet stöder jag mig på SBU:s undersökning - är att man ska genomföra en mer omfattande nationell screening, masscreening. SBU inte kan hitta något stöd för att detta skulle få någon påtaglig hälsoeffekt. Men att man ser till att vi i den ordinarie sjukvården har möjlighet till detta och att man i ökad utsträckning använder bentäthetsmätare i den ordinarie vården har jag ingenting emot. Det kan vara ett sätt att ge stöd till människor som känner osäkerhet eller till läkare som kan misstänka att det här är ett kommande problem och som kan förvarna patienten om detta.

Fru talman! Gustaf von Essen har frågat mig om jag vidhåller att sekretesslagen inte bör ändras så att det förhindras att blivande föräldrar får besked om barnets kön. Gustaf von Essen har också frågat mig vilka konkreta "ideologiska" åtgärder som har vidtagits under det gångna året för att könsselektiva aborter inte ska utföras i Sverige. Vid en interpellationsdebatt i maj 1999 när denna fråga debatterades konstaterade jag att uppgift om fostrets kön är ett vanligt s.k. bifynd vid fosterdiagnostik. Det är en uppgift som kan framkomma vid undersökningen men som inte direkt har efterfrågats. Enligt gällande lagstiftning har kvinnan i princip rätt att få del av all information som kommer fram vid fosterdiagnostiken, även sådan som inte eftersökts vid undersökningen. Som jag konstaterade i den tidigare interpellationsdebatten innehåller sekretesslagen grundläggande regler för när man får göra undantag från att lämna ut information till patienten. Detta är grundläggande principer som jag inte har för avsikt att föreslå någon förändring av. Jag vidhåller således att man som patient ska kunna ta del av all den information som läkaren har. Jag vill återigen framhålla att synen på könen måste påverkas genom attitydförändringar på olika sätt. Vad jag i mitt förra interpellationssvar syftade på var en allmän attitydpåverkan. I Sverige är jämställdhet mellan könen ett högt prioriterat område. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet handlar helt enkelt om att värdera kvinnor och män lika. Det råder heller inget tvivel om att det offentliga Sverige säger nej till abort med fostrets kön som motiv. Vi är alla överens om att det skulle vara moraliskt förkastligt att exempelvis sortera bort flickfoster. I interpellationsdebatten i maj förra året markerades också detta förhållningssätt mycket starkt från flera håll. En allmän attitydpåverkan i ett aktivt jämställdhetsarbete är den väg man bör gå för att verka för att män och kvinnor värderas lika. Det är på så vis det bör förhindras att blivande föräldrar begär abort för att fostret har "fel" kön.

Fru talman! Tack herr statsråd för svaret! Abortlagen behöver egentligen rent allmänt ses över. Den har rätt många år på nacken nu, och vi vet väsentligt mycket mer i dag än vad vi visste när abortlagen antogs av riksdagen för flera decennier sedan. Det som vi tar upp i dag är ett exempel på detta. Flickaborter sker. Statsrådet delar uppfattningen att det är moraliskt förkastligt att så sker. Jag tror också att det finns en stor enighet i riksdagen om att det är moraliskt förkastligt att flickaborter sker. Margó Ingvardsson, RFSU:s f.d. ordförande, har kritiserat detta, liksom fem socialdemokratiska kvinnliga riksdagsledamöter redan 1994/95 i en motion kritiserade detta. Statsrådet ägnar sig åt allmän attitydpåverkan. Det är kanske alldeles utmärkt i den mån det verkligen sker. För oss, för mig, är det fråga om något mer än att det är moraliskt förkastligt rent allmänt. Det är också fråga om att här fungerar inte synen på jämställdhet, som det stora partiet Socialdemokraterna i andra sammanhang är så framgångsrika i att framhålla att de står för. Jämställdheten gäller inte flickor i detta fall. Om vi nu inte stämmer i bäcken och faktiskt vidtar direkta åtgärder så ökar sannolikt frekvensen av flickaborter på längre sikt. Det är en fråga av stor moralisk halt där vi tycks vara överens men där statsrådet väljer att inte göra något konkret utan håller sig till att försöka med något slags allmän attitydpåverkan. Det är klart att jag är väldigt intresserad av att höra om detta. En liknande frågeställning togs ju upp i en interpellationsdebatt också förra året. Vad har då statsrådet gjort sedan förra året när det gäller allmän attitydpåverkan? Hur har det gått till och vad har skett från statsrådets sida? Då talades det om ideologiska åtgärder. Det var intressant att det skulle finnas ideologi i detta. Men nu har det formulerats om till att bli allmän attitydpåverkan. Jag hoppas att statsrådet nu ställer sig upp och här talar om vad han tänker göra mer konkret i fortsättningen för att stämma i bäcken. Det här är en lucka som har stor moralisk betydelse. Vi bör därför fundera tillsammans - hela riksdagen egentligen - på om man inte bör vidta någon konkret åtgärd i lagstiftningen.
Fru talman! Jag hade först inte tänkt gå upp i den här debatten, men jag blev väldigt konfunderad och faktiskt lite beklämd när jag läste socialministerns svar på Gustaf von Essens interpellation. Visst är det bra med en allmän attitydpåverkan, men jag tror inte att det räcker när det här problemet faktiskt finns i dag. En fråga till ministern är: Vilka andra könsdiskriminerande aktiviteter och åtgärder ska enbart motarbetas med attitydpåverkan? Många kvinnor utsätts i dag för fruktansvärd misshandel. Ska man motarbeta det också med enbart attitydpåverkan och opinionsbildning? Det finns många arbetsgivare som diskriminerar kvinnor när de söker jobb. Ska det också bara motarbetas med opinionsbildning och attitydpåverkan? Nej, på alla de här områdena behövs det konkreta åtgärder. FN:s barnkonvention talar ju om skydd för det ofödda livet. Vore det då inte rimligt att tänka sig att i Sverige sätta en tidsgräns för information om könet? Naturligtvis borde tidsgränsen ligga efter den övre abortgränsveckan för att eliminera risken för att någon över huvud taget selekteras bort på det här sättet.
Fru talman! Den alldeles grundläggande fråga som jag skulle vilja be båda de övriga debattdeltagarna att svara på är: Ska vi ha en sjukvård som bygger på idén att jag som patient ska ha samma information som läkaren i varje ögonblick och varje möte eller ska vi ha en sjukvård där vi bestämmer oss för att läkaren vet mer om mig och min kropp än vad jag själv får reda på? Det är den grundläggande etiska frågan när det gäller sjukvården. Jag hävdar mycket bestämt att sjukvården ska vara byggd på idén och föreställningen att jag som patient är lika mogen att hantera information om mitt liv och min kropp som läkaren är. Har vi bestämt oss för detta kommer vi inför ett annat etiskt problem, nämligen att man skulle kunna misstänka, för det är i hög grad faktiskt bara fråga om misstankar, att någon i sitt övervägande om att begära abort skulle ta hänsyn till kunskap om att hon bär på en flicka i stället för en pojke. Det problemet begär ni nu båda att vi ska lagstifta om, dvs. vi ska förhindra att patienten får samma information som läkaren. Jag svarade förra året, och jag svarar igen: Detta är ett problem som vi alla har ett ansvar för. Det är inte ett statsråds sak att ändra varje människas hållning till frågor om livet och till hur man hanterar kunskap. Det har vi ett gemensamt ansvar för att diskutera. Varje beslut, i den mån det nu verkligen förekommer, som innebär att man skulle bestämma sig för att göra abort för att det är fel kön på det barn man bär är förkastligt. Det finns det skäl att bekämpa. Frågan är bara med vilka metoder vi ska göra det. Ska den ena etiska principen stå över den andra? Då börjar vi få ett sjukvårdssystem som vi kanske i övrigt faktiskt inte önskar oss. Det är den frågan jag har pekat på redan förra året. Jag vill ha en sjukvård där jag är garanterad samma information som läkaren. Det ska bygga på detta. Ingen står över mig när det gäller kunskap om mig själv och min kropp. De problem vi diskuterar, där man kanske skulle kunna säga att kunskapen missbrukas och att det fattas för oss egendomliga beslut med kunskapen som grund, måste vi bekämpa genom vad jag förra året kallade för en ideologisk diskussion, dvs. en diskussion om livet, om respekt för alla och om respekt för både pojkar och flickor. Där har vi ett gemensamt ansvar. Det kan inte enbart en minister genomföra. Det har alla politiker, alla politiska partier och alla samhällsmedborgare ett ansvar för.
Fru talman! Jag har ju motionerat tidigare om att man bör göra en allmän och genomgripande översyn av abortlagstiftningen. Det är i högsta grad både riksdagens och statsrådets mandat att kunna göra det. Jag inledde också med att säga att det vore på tiden att så skedde eftersom det var väldigt länge sedan det fattades beslut om den nuvarande lagstiftningen. Sedan gör ju statsrådet en rätt makalös beskrivning av det här. Sjukvård - ja visst - men det är fråga om något mer än sjukvård i detta fall. Skyddet för det ofödda livet är inte sjukvård utan det är just respekt för det ofödda livet. Det är något annat än sjukvård. Detta med fostret som något slags sjukdomssituation är ju alldeles befängt. Är fostret bara en del av kvinnans kropp eller har det ett egenvärde? Har det ett eget skyddsvärde eller inte? Det är vad det handlar om. Respekt för livet, för kvinnans liv, är självklart. Men varför inte också för fostrets liv, vare sig det är en flicka eller en pojke? När man dessutom disponerar över det ofödda livet så att det innebär att det kan bli abort på grund av kön, är det då inte dags att försöka agera? Då talar jag inte bara om olika allmänt ideologiska, attitydpåverkande saker som man kan göra. Det gäller också faktiskt att se över om vi kan göra något åt detta i lagstiftningen. Det är väl vad det handlar om. Jag har tagit upp den här interpellationen just för att jag tar mitt ansvar för att försöka lyfta fram det ofödda livets intressen. Statsrådet talar om sjukvård, som om det vore något som kvinnan i det här fallet disponerar över. Det är mycket mer än så. Det har en mycket högre moralisk halt än så. Jag hoppas att statsrådet kan inse det.
Fru talman! Självklart ska man få samma information när det gäller sjukvård. Men nu handlar det inte om sjukvård i det här fallet. Det handlar om fosterdiagnostik. Fostret är, precis som Gustaf von Essen så riktigt påpekar, en egen individ som man bör respektera. Frågeställningen är nu: Vid vilken tidpunkt ska man lämna den här informationen? Där hävdar jag återigen att informationen inte bör lämnas förrän efter den övre gräns vi i dagsläget har för abort.
Fru talman! Jag håller just nu på med en smula attitydpåverkan. Det är faktiskt så att fosterdiagnostiken inte primärt används för att ta reda vilket kön fostret har. Det finns en rad andra skäl. Ofta är det faktiskt av strikta sjukdomsskäl som man gör en fosterdiagnostik just för att få klart för sig om hälsotillstånd, risk för sjukdomar och vad det nu kan vara för något. Detta med kunskap om könet är ju ett bifynd vid fosterdiagnostiken. Då är frågan: Ska jag få veta detta när skälet till diagnostiken är ett annat eller ska läkaren hålla inne med informationen? Jag tycker att man ska få veta allt som den som har gjort diagnosen känner till. Jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt. Jag litar faktiskt till att medborgarna är mogna att få veta allt om sig själva och om sitt blivande barn och att få all den kunskap som sjukvården har. Om denna kunskap riskerar att missbrukas eller användas på ett sätt som vi tycker är oetiskt och som vi tar avstånd ifrån, då står vi inför en stor utmaning att faktiskt upplysa människor om respekten för livet, respekten för alla människors lika värde och respekten för jämställdhet. Jag är rädd för att diskussionen om könsselektering, som det kallas, i själva verket handlar om en annan diskussion, nämligen hela frågan om abortlagstiftningen. Låt oss då diskutera den. Låt oss diskutera förutsättningarna för abort i stället för att gå genvägen via i hög grad lite ryktesvisa antydningar om att könsselektering skulle vara vanligt förekommande.
Fru talman! Varken i år eller förra året så påstod jag att det var vanligt förekommande. Men jag påstår att statsrådet och jag är överens om att det faktiskt förekommer. Och bara förekomsten i sig väcker ju de frågor som jag har aktualiserat här. När en kvinna som är gravid gör en allmän hälsoundersökning om sitt tillstånd är det självklart att det kan komma upp frågor som rör just hälsa och havandeskap, och det ska respekteras. Och självklart ska kvinnan få reda på allt det som hon behöver veta just för att klara graviditeten, födseln och hälsan under den perioden. Men frågan handlar just om de här veckorna när kvinnan kan göra abort, när hon har fått reda på allting, och den vecka då hon inte längre kan göra abort, om hon då ska kunna använda just dessa biupplysningar för att göra ett ställningstagande. Jag kan inte se annat än att fostrets rätt måste få väga mycket tungt i detta fall. Därför bör man mycket klart uttrycka att om man ser tendenser till aborter av flickfoster, vilket vi redan i dag ser, bör man försöka fundera på något slags lagstiftning. Jag menar verkligen det. Abortdebatten i övrigt är en stor fråga, och den har jag och andra försökt aktualisera här i riksdagen. Men det finns för dagen inte något större intresse att diskutera denna fråga, vilket förvånar mig väldigt mycket med tanke på den inställning som svenska folket tycks ha. Men det är en annan sak, och den tar vi inte upp nu. Nu är det fråga om detta.

Fru talman! Thomas Julin har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att få bättre kontroll över folkölsförsäljningen. Alkoholutredningen har bl.a. fått i uppdrag att se över bestämmelserna i alkohollagen. I uppdraget ingår att kartlägga hur lagstiftningen tillämpas och hur tillsynen fungerar samt huruvida erfarenheterna från tillämpningen visar att ändringar, förtydliganden eller tillägg behövs på särskilda punkter. Utredaren ska också se över alkohollagen med utgångspunkt i den kritik och de synpunkter som framförts från ett antal myndigheter och organisationer. De frågor som bl.a. ska ses över är de lagliga förutsättningarna för tillstånd, frågor som rör detaljhandelsbolagets verksamhet, olika tillsyns-, statistik och registerfrågor, eventuella tillsynsavgifter för folkölstillsynen, kunskapskrav m.m. Alkoholutredningen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 1 juni 2000. De frågor som Thomas Julin tar upp kring folkölsförsäljningen behandlas således av Alkoholutredningen. Utredningens förslag kommer att remissbehandlas, och efter sedvanlig beredning i Regeringkansliet kommer jag att presentera eventuella förslag om åtgärder mot folkölsförsäljningen till ungdomar i den kommande alkoholpolitiska propositionen. Det vore fel av mig att föregripa utredningens och remissinstansernas ställningstagande genom att redan nu uttala mig om de frågor som Thomas Julin tar upp.
Fru talman! Jag vill börja med att referera ur tidningen Svensk Polis där en länspolischef skriver följande: Varför inser inte alla att alkoholkonsumtionens betydelse för brottsligheten är lika självklar som havets betydelse för sjöfarten. Fru talman! Jag har frågat socialministern om han har för avsikt att vidta åtgärder för att få bättre kontroll över folkölsförsäljningen. Jag vill tacka socialministern för svaret. Jag tycker att det var en aning magert. Men såvitt jag förstår beror det på att Alkoholutredningen snart ska redovisa sitt uppdrag och att socialministern inte vill föregripa utredningens och remissinstansernas ställningstagande. Jag hade ändå hoppats att socialministern skulle ha haft några synpunkter på problemet med folkölsförsäljningen, eftersom jag ser det som en av de viktiga frågorna. Som jag säger i interpellationen är folkölet en av de viktigaste källorna för ungdomens drickande. Systembolaget är de vuxnas inköpsställe. Där har vi bra kontroll, och vi har begränsade öppettider. Men folkölet, ungdomens lättillgängliga alkoholdryck, finns på mackar, i affärer och i större kiosker. Folkölet går att få tag i året om på de flesta ställen i landet. Jag har talat med en alkoholhandläggare. Hon redovisade att kontrollen är bristfällig. Det finns många ställen som säljer öl men som inte säljer mat. De säljer varm korv och glass och har kanske en frysbox med några djupfrysta varor. Det räcker i dag. Denna alkoholhandläggare talade också om domar. Bl.a. hade man drivit ett fall till domstol där den som sålde folkölet i övrigt hade endast chips att sälja. Det tyckte man inte skulle räknas som mat. Men denna ölförsäljare fick rätt i domstolen. Det finns alltså brister i det system som vi har i dag. De som har straffats för att de har sålt folköl till ungdomar har, som jag ser det, också fått ett relativt lindrigt straff. Det har handlat om bötesstraff som har legat på 30 eller 50 dagsböter, vilket har gett summor på omkring 2 000 kr. Det handlar om en sådan nivå att det inte hindrar särskilt mycket utan att de som säljer folköl till ungdomar kan kalkylera med detta. Jag tycker att det är viktigt att det finns restriktioner. Jag har tidigare föreslagit att tillstånd för försäljning av folköl behöver återinföras. Det finns även de som anser att folköl ska säljas bara på Systembolaget. Jag delar själv inte den uppfattningen, men jag ser det som ett alternativ om det inte blir bättre ordning än i dag.
Fru talman! Jag vill framföra några synpunkter på socialministerns korta svar som framför allt avslöjar att man avvaktar i en fråga där man borde ha en framförhållning och se till att utvecklingen inte rusar i väg. Det är ju ett besvärande faktum att vi har fått närmast en explosion av utskänkningsställen på något dussintal år. Antalet utskänkningsställen har fördubblats. I Stockholm lär det väl röra sig om ett par tusen ställen. Och jag har några gånger sagt att det är något av ett fattigdomsbevis i vårt land att det i princip bara är McDonalds som har ett alkoholfritt utbud. Och det kan man tycka är ett banalt exempel, men det är omskakande i sig. Omskakande är det också om man gör besök på de kliniker som tar hand om de stackars ungdomar som har startat för tidigt med för mycket alkohol i form av öldrickande, vilket ju är den dominerande ungdomsdrycken för alkoholdrickande minderåriga. Jag skulle, fru talman, vilja nämna en sak som är nog så påträngande. Enligt de beslut och föreskrifter som finns ska ju inte reklamen vara påträngande och aggressiv. Men det pågår en programserie på TV 3 som heter Baren, i samarbete med webbsajten everyday.com. Handlingen i programmet utspelar sig i Gamla stans Bryggeri här i Stockholm. Under 60 dagar kan man på bästa sändningstid följa deltagarnas intriger, alkoholutskänkning och konsumtion. Man kan dessutom följa programmet dygnet runt, sägs det, tack vare Internet. Det finns nämligen uppriggade kameror. Min fråga är om socialministern - som jag vet med ryggmärgsreflexen kommer att säga att regeringen inte kan ingripa i enskilda ärenden - har synpunkter på den principiella delen, att man är så oförbehållsam i sin reklamföring utan att i övrigt ha krav på sig att hantera alkohollagens bestämmelser. Hur ser socialministern på det? Tycker socialministern att det är lämpligt att ett företag som är både bar och tillverkande bryggeri på ett så grovt sätt bryter mot reklamoch alkohollagstiftningen och att man till synes ostört får hålla på med sådan här verksamhet? Jag tar upp detta därför att öl som berusningsdryck för unga människor är så dominerande och så stor. Dessutom gäller det den olyckliga tidiga debut som vi fått i Sverige.

Fru talman! Elver Jonsson vet att den 1 juni är i nästa vecka och Alkoholutredningen kommer med sitt förslag nästa vecka. Jag har meddelat att när vi presenterar den handlingsplan på alkoholpolitikens område som vi har aviserat till början av höstriksdagen ska vi också kunna följa upp Alkoholutredningens eventuella rekommendationer. Det betyder att vi faktiskt med osedvanlig snabbhet, för att vara riksdag och regering, har möjlighet att ingripa också mot de problem som vi ser. Jag vill gärna säga till Thomas Julin att jag, även om jag inte är beredd att kommentera något av det som utredningen kan komma med, inte tycker att sakernas tillstånd är acceptabelt. Alltför mycket pekar på att vi har problem, att livsmedelshandeln inte klarar att leva upp till det man sagt att man ska klara när det gäller ålderskontroller. I alldeles för stor utsträckning säljer man till ungdomar som inte uppnått tillåten ålder. Ett allt större problem är, vilket är den andra sidan av det hela, att vi har fått en nattlig alkoholkultur som i första hand riktar sig till ungdomar genom långa öppettider på restauranger. Det problemet måste vi attackera. I fredags var Folkrörelsesverige - i alla fall de organisationer i Folkrörelsesverige som intresserar sig för alkoholproblemet, och för den delen också narkotikaproblemet - inbjudna till en överläggning. De blev uppmanade att senast den 19 juni komma med förslag om vad som kan ingå i en handlingsplan på alkoholområdet. Den 22 augusti möts vi igen då vi ska redovisa en första skiss till handlingsplan som sedan ska kunna redovisas för riksdagen i början av hösten. Då ska vi ta ställning också till de frågor som Alkoholutredningen kommer med på området. Åtminstone handlar det om att anvisa åt vilket håll vi ska gå.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för det senaste inlägget. Jag uppfattar att socialministern är beredd att vidta åtgärder med tanke på de problem som finns. Jag ser också fram emot att få en handlingsplan på alkoholområdet. En fråga som jag inte tog upp förra gången gäller beskrivningen av handlarnas problem, såsom dessa förmedlats till mig - även den seriöse handlaren kan ju av misstag sälja folköl till en underårig. Handlarna känner att de kan få böta, medan den unga personen, som kanske är 17 år, går helt fri och kan gå till nästa affär för att pröva där. Man går vidare tills man får handla. En handlare tycker att det skulle finnas någon form av sanktion mot dessa ungdomar som faktiskt upplevs provocera handlarna. Själv har jag ingen uppfattning om detta. Jag har inte funderat särskilt mycket på det men det ligger faktiskt något i vad handlaren säger. I och med detta får jag väl tacka socialministern för svaret på min interpellation.
Fru talman! Det kan i och för sig vara riktigt att det är en osedvanlig snabbhet när man kan komma till beslut inom några månader.

När det gäller den tidiga debuten, som är direkt lagstridig, undrar jag om socialministern under tiden kan ge något besked om åtgärder genom att myndigheterna får ett budskap om att mer aktivt följa upp det som redan är beslutat. Sedan tror jag, fru talman, att det skulle vara väldigt välgörande om socialministern med den kunskap som han och, förutsätter jag, departementet besitter med viss regelbundenhet kunde gå ut och varna för de avarter som finns. Kanske skulle det ge både föräldrar och utskänkningsställen råg i ryggen när det gäller att hävda vår lagstiftning. Det skulle inte vara särskilt originellt. Däremot skulle det, tror jag, vara väldigt välgörande om detta tydligt sades från landets politiskt högst ansvarige. Fick vi ett sådant löfte skulle vi ändå, menar jag, ha en åtgärd som under tiden kan förhindra ännu värre och större försämringar.
Fru talman! Jag kommenterade inte Elver Jonssons tidigare fråga om ett särskilt TV-program. Jag har inte sett programmet. Däremot har jag läst om det. Jag tror att detta är ett av många exempel på att vi håller på att skapa en sorts slapphet när det gäller hållningen till alkoholproblemet. Nämnda TV program tycker jag inte - jag har alltså bara läst om det - är det värsta exemplet, utan värst är de s.k. nya företagens hållning. Det berättas ju alltmer om att de nya IT-företag, som ju betraktas som den nya ekonomin, i ökande utsträckning etablerar pubar inom sina egna arbetsplatser. Man tycker att det är en kreativ miljö och man jobbar dygnet runt. Unga människor behöver något som får dem att koppla av under några timmar. Samma problem brottades vi ju med på den svenska arbetsmarknaden inom massmedierna, i tidningsvärlden, på byggarbetsplatser osv. på 60 och 70-talen. Nu kommer det här tillbaka i de nya företagen. Jag tror att detta är ett otroligt stort problem. Vi måste börja diskutera med de nya arbetsgivarna om deras sociala ansvar och om deras ansvar för den miljö som byggs upp. Det är inte så att alkoholen ska integreras i arbetet och att den betraktas som ett sätt att skapa kreativitet. I stället måste vi upplysa om alkoholens skadeverkningar. Jag skulle tro att nämnda TV-program går i samma stil - man tycker att man på något sätt ska beskriva en sorts kreativ miljö. Det finns anledning att reagera också mot det. Jag tror, och där vet jag att Elver Jonsson delar min uppfattning, att hela det offentliga samhället måste skärpa sin attityd när det gäller alkoholen. Jag har inbjudit till en diskussion om hur vi ska skapa ett handlingsprogram som skärper attityden. Jag är orolig över antalet utskänkningsställen i inte bara Stockholm utan överlag, men kanske mer oroad för att vi faktiskt har stängt de alternativ som har funnits. Unga människor har inga alkoholfria alternativ. Ungdomsgårdarna stänger. Alternativa nöjesetablissemang utan alkohol har försvunnit. Man kan som ungdom egentligen inte välja något alkoholfritt alternativ, vilket också är djupt oroande. En skärpning av utskänkningstillstånden och öppethållandetider, en stimulans till alternativ och en skärpning på hela den svenska arbetsmarknaden är några av de åtgärder som vi behöver vidta gemensamt för att möta den nya situationen.

Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att köerna till kontrollbesiktning av fordon ska minska. Frågan ställs mot bakgrund av påtalade köer till landets bilprovningsanläggningar. Även yrkestrafiken har, enligt uppgift, reagerat på de långa väntetiderna, och åkerierna i Skåne säger sig kunna få permittera chaufförer på grund av att bilarna inte kan besiktigas i tid. Detta är naturligtvis en ohållbar situation, och jag har därför uppmanat Bilprovningens ledning att nu helt koncentrera sig på att snarast lösa köproblemen. De organisatoriska problemen inom Bilprovningen har varit kända en tid, och en ny ledning tar nu vid. Jag har trots de påtalade problemen en stor respekt för kompetensen hos Bilprovningens personal och deras möjligheter att bemästra den uppkomna situationen. För att dämpa de stora säsongsmässiga variationerna i efterfrågan av besiktningstjänster arbetar Vägverket på ett nytt inställelsesystem som inte är "slutsifferstyrt". Ett sådant system skulle också kunna bidra till att premiera de välskötta bilarna genom t.ex. Det finns för närvarande inga planer på att ändra Bilprovningens ensamrätt för återkommande fordonskontroller, men jag vill i detta sammanhang framhålla att redan 1992 infördes ett system med ackrediterade verkstäder som kan erbjuda vissa efterkontroller. I viss utsträckning är därför besiktningsmarknaden för motorfordon avreglerad.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret, men det är väl ingen överdrift att tro att näringsministern redan nu vet att jag icke känner mig nöjd med detta svar. Näringsministern skriver att man snarast ska koncentrera sig på att lösa köproblemen. Detta är ingen nyhet. Detta har pågått år ut och år in, och situationen blir bara sämre och sämre. Det är inte ett akut problem som har uppstått, utan detta har påtalats ett antal gånger. Det sägs också att näringsministern har en stor respekt för personalen hos Svensk Bilprovning. Jag vill dela den uppfattningen. Den situation som den befinner sig i är ohållbar. Det är inte bara nu de jobbar övertid med lördagsöppet osv., utan de har gjort det under mycket lång tid. Redan 1994, när den borgerliga regeringen hade ett förslag om att avveckla monopolet, insåg vi det problem som vi har med denna situation, och därför vill vi konkurrensutsätta Svensk Bilprovning. Tyvärr läser jag i svaret att inga planer finns på att ändra nuvarande system. Avslutningsvis skriver ministern att den här marknaden i viss mån är avreglerad. Jag tycker att det var ganska magstarkt att tycka att det är en avreglerad monopolmarknad med tanke på de tvåor som kan uppstå. Jag skulle vilja fråga näringsministern: Fungerar den del av den s.k. avmonopoliserade marknaden som det skrivs om? Fungerar den bra? Jag förmodar att näringsministern kommer att svara ja på det. Varför inte tillåta en utökad del och låta marknaden få konkurrera fullt ut, såsom Konkurrensverket vill, såsom Konkurrensverket föreslår, att det ska vara ett öppet system för kontrollbesiktning? Det ökar tillgängligheten i glesbygd, ökar servicen för bilisterna. Jag vill också fråga näringsministern: Vilka argument är det som Konkurrensverket har som inte näringsministern kan stå bakom? Är det inte bra med ökad tillgänglighet i glesbygd, också ur ett miljöperspektiv? Vad är det som är bra med monopolet och med att vi ska fortsätta att ha dessa långa köer?
Fru talman! Det finns ingen som helst anledning att avmonopolisera Svensk Bilprovning. Svensk Bilprovning har fungerat mycket väl och fungerar fortfarande väl. Problemet har varit att man inom ledningen i Svensk Bilprovning haft ambitioner att göra annat än att testa och prova bilar. Nu återgår vi till dess, om man får använda uttrycket, huvudaffär, dvs. att man ska prova och testa bilar. Det är också så att den ekonomiska uppbyggnaden i Svensk Bilprovning har varit utomordentligt bra de senaste åren. Vi har en kassa på 400-500 miljoner. Men på grund av att man inte hållit sig till affären, dvs. huvudaffären, inträffade det att man bytte ut ledningen. Nu ska vi åter till att detta är en organisation för bilägarna. De har att prova och testa bilar billigt och effektivt, och det är någonting de kan. När det sedan gäller problemet med de långa köerna har jag inhämtat från Svensk Bilprovning, och de bör ju veta detta, att det framför allt är i Skåneoch Malmöregionen som vi har detta problem. Bilprovningen arbetar med att upprätta en besiktningspool i Malmöregionen med tekniker som sätts in där behoven är som störst. Nästa fråga som också ställs är: Finns det köproblem i hela landet? Svaret är att problemen enligt uppgift från Bilprovningen är koncentrerade till Skåne. En bidragande orsak, som också framgår av interpellationen, är att direktimport av bilar har ökat kraftigt, vilket belastar anläggningarna i Skåne i stor utsträckning. När kommer ett nytt mer flexibelt inkallelsesystem att kunna införas? Svaret är att Vägverket arbetar med frågan, och det bör kunna införas inom ett år. Min bestämda uppfattning är att det inte finns någon som helst anledning att av säkerhetsskäl, effektivitetsskäl, kostnadsskäl inte minst för bilägarna nu med denna enormt fina organisation - jag tror ingen annan i världen kan konkurrera med denna - börja med en avmonopolisering där vi med alla säkerhet skulle sänka kvaliteten, höja priserna men ändå inte få kortare köer.
Fru talman! Med anledning av det sista som näringsministern sade håller jag med om att det är en mycket bra organisation inom Svensk Bilprovning. Men varför inte låta Svensk Bilprovning få konkurrens? Är man så duktig inom Svensk Bilprovning, då är det ingen fara med en konkurrensutsättning om man har ett kontrollsystem genom Swedac, som näringsministern väl känner till. Jag blir lite förvånad när jag hör näringsministern säga att bilägarna i Skåne och Malmö har problem och att det är detta som är det akuta problemet. Jag tror att jag kan tala för bilägarna, lastbilsförarna, motorcykelägarna och husvagnsägarna i hela vårt land, och jag hävdar att det är ett problem i stort sett i hela Sverige. Men så länge näringsministern ser detta som ett lokalt problem i södra Sverige, då kan jag förstå att han inte vill vidta några kraftåtgärder i denna fråga. Jag vill citera ur min interpellation. Det är från 1999/2000:78.

SJ:s område är det positivt med en avreglering. Just nu är den högaktuella frågan Telias bolagisering, och i det fallet har det lagts ned mycket arbete på att konkurrensutsätta telemarknaden, vilket är positivt också för konsumenterna. Men Svensk Bilprovning kan inte konkurrensutsättas utan det ska vara ett monopol. Vilken är skillnaden? Jag kan så här långt i diskussionen konstatera att de svenska bilägarna får vara beredda på att fortsätta att stå i kö. Att man nu ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet gör ingen större skillnad. Över 90 % av Svensk Bilprovnings verksamhet i dag består av kontrollbesiktningar, och en koncentration på kärnverksamheten gör inte så stor skillnad som det vill påskinas i denna diskussion. Jag nöjer mig så här långt, och jag ser med tillförsikt fram mot det svar som näringsministern har att ge mig på de frågor som jag har ställt.
Fru talman! När jag redogör för siffrorna när det gäller köerna utgår jag från de rapporter som jag har fått från Svensk Bilprovning. Jag tror inte att det finns någon som är mer kompetent att bedöma hur långa köerna är. Mina siffror är alltså inte gripna ur luften, fångade av någon som med all rätt kan vara missnöjd. Jag använder mig av den statistik som finns. Därmed anser jag att jag håller mig till det som är rätt. Jan-Evert Rådhström gjorde en liknelse med SJ separation. Man separerar järnvägen från järnvägstrafiken, och järnvägstrafiken får konkurrera medan rälsen ingår i ett monopol. Därmed öppnas för möjligheten till fri konkurrens. När det gäller Svensk Bilprovning kan egentligen inte någon konkurrera. Det har investerats väldigt stora summor i kunskap och materiel, och man testar bilar mycket enkelt och rationellt innan man besiktigar och godkänner. Alternativet är att man ska låta de verkstäder som reparerar bilarna och som bedömer vilka reparationer som ska göras fritt besiktiga bilarna. Jag är faktiskt tveksam till det både från kostnadssynpunkt och från kvalitetssynpunkt. Vi har en organisation som inget land kan konkurrera med. Det är t.o.m. så att Svensk Bilprovnings tjänster och sättet att utföra dessa efterfrågas över hela världen. Man vill ha den kunskap som finns. När det gäller detta med 90 % besiktning och 10 % någonting annat delar jag den uppfattningen. Det är inte det som har varit problemet utan det har varit managementkoncentrationen. Vad har management koncentrerat sig på? Har det varit bilbesiktningen, effektiviteten eller de 10 procenten? Jag vill påstå att det har varit för mycket de 10 procenten. Nu ska vi tillbaka till det som är bilbesiktning och det som är bilägarnas trygghet. Det är bilägarna som ska betala detta, och det är bilägarna som ska kräva en effektivitet. Bilägarna ska känna sig trygga när de har besiktigat sina bilar att besiktningen gäller. Dessutom är det ingen sammanblandning mellan dem som reparerar och dem som besiktigar.
Fru talman! Jag har också ringt till Svensk Bilprovning. Det kan vara olika mellan det som man säger till näringsministern och det som man säger till mig. Men jag kan i alla fall se av medierna vilken situation som bilägarna befinner sig i och jag lyssnar på dem. Sanningen är att de sitter och sover på nätterna i köer för att komma fram till Svensk Bilprovning, och jag tror inte att de håller på så för nöjes skull, utan det är en krissituation. Ministern säger vidare att det är omöjligt att konkurrera därför att verksamheten är så effektiv och att det har gjorts stora investeringar. Men det var inte alls länge sedan som Näringsdepartementet avslog en ansökan från Dekra om att få komma in på den svenska marknaden för att utföra kontrollbesiktningar. Det är precis tvärtom mot det som näringsministern säger, att det inte finns någon som kan konkurrera. Viljan finns och ansökan fanns på ministerns bord, men det blev ett avslag på denna ansökan. Jag konstaterar bara att trots att Konkurrensverket tycker att det är bra med ett öppet system, att det ökar tillgängligheten i glesbygden och att det ökar servicen för fordonsägarna är vår näringsminister inte intresserad av att genomföra en förändring på detta område. När det gäller trafikutskottet och diskussionen där om Svensk Bilprovning ser jag med tillförsikt på den vacklande inställning som Miljöpartiet har i dag. Miljöpartiet lägger vikt vid en ökad service i glesbygden och vid miljöaspekten. Jag tror att det nästa gång denna fråga kommer upp i kammaren kanske finns en ny majoritet, och då kommer det ändå att bli en konkurrensutsättning.
Fru talman! Konkurrens är alltid bra, men det är inte så att konkurrens per definition alltid är det bästa. Konkurrensen måste också regleras och vara en del i de mål och utgångspunkter som man har. Svensk Bilprovning fungerar väldigt väl. Det finns hög kompetens, det finns en teknik och det finns egentligen en ganska enkel produkt. Verksamheten sker oerhört logistiskt. Man blandar inte och gör komplicerade grepp. Därav följer att det inte finns någon som helst anledning att inte låta detta vara ett monopol. Jag vidhåller den uppfattningen. Men självfallet är det så att Svensk Bilprovning kan bli bättre. Jag har också tagit ett initiativ och jag ska byta ut ledningen. Jag bedömer att detta kommer att gå väl, och jag ska också följa frågan mycket noggrant när det gäller de köer som uppstår på vissa ställen. Dessa köer ska bort, och det kommer att visa sig att detta monopol fungerar mycket väl.

Fru talman! Ana Maria Narti har frågat statsrådet Mona Sahlin vad hon avser att göra inom arbetsmarknadspolitiken för att öppna vägen till "egen makt" för långvarigt arbetslösa invandrare, "öppna rum" för experiment som startar nedifrån och upp samt för att ge konkret stöd till grupper som genom EU-projekt skapat egna arbetsmetoder och nätverk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara dessa frågor. Låt mig inledningsvis säga att det nu går bra för Sverige. Situationen på arbetsmarknaden har stadigt förbättrats under de tre senaste åren. Glädjande nog ser vi att arbetslösheten faller också för de utrikes födda, och att den gör det snabbare än för de arbetslösa i allmänhet. Men mycket återstår självklart att göra. Arbetslösheten är fortfarande betydligt högre och sysselsättningsgraden väsentligt lägre för många grupper av invandrare. Vi måste nu kraftsamla för att de som står längst ifrån arbetsmarknaden också ska få del av konjunkturuppgången. Regeringen har i den ekonomiska vårpropositionen aviserat olika åtgärder för att särskilt öka arbetskraftsdeltagandet bland invandrare. För detta ändamål beräknas 100 miljoner kronor per år under perioden 2001-2003. Även år 2001 vill regeringen dessutom använda 100 miljoner kronor för personalförstärkningar på arbetsförmedlingar i syfte att särskilt stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Riktade arbetsmarknadspolitiska insatser är ibland nödvändiga. Av större betydelse, också för invandrare, är emellertid den generella arbetsmarknadspolitiken. Jag menar att denna nu måste koncentreras till sina kärnuppgifter. Det är inte fler projekt som behövs. Den aktivitetsgaranti som riksdagen ska ta ställning till senare i vår kommer att förbättra möjligheterna för de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Inom ramen för aktivitetsgarantin ska erfarenheter från olika typer av projekt som genomförts tas till vara. Jag delar helt Ana Maria Nartis uppfattning att vi måste ge människor makt över sina egna liv. Men min absoluta övertygelse är att vi når det målet bäst genom att skapa förutsättningar för att varje människa som vill det ska ha ett riktigt jobb att gå till. Jag vill framhålla att det inom arbetsmarknadspolitiken fortfarande finns utrymme för verksamhet som syftar till att utveckla nya metoder och förhållningssätt. Kvar finns t.ex. medel för s.k. otraditionella insatser.

I båda fallen tillkommer nationell medfinansiering. Av intresse i sammanhanget är också de lokala utvecklingsavtalen inom ramen för den nationella storstadspolitiken, som har som mål att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna. Regeringen har ställt två krav på kommunerna som berör Ana Maria Nartis fråga. Det ena är att de insatser som genomförs i de berörda områdena tas fram i samverkan med de lokala aktörer som verkar i området. Det andra är att insatserna ska ha ett s.k. underifrånperspektiv. Detta betyder i praktiken att de boende i området ska vara delaktiga i framtagandet av insatser. Ana Maria Narti efterlyser att utrymme ges för "invandrarnas äkta delaktighet". Jag kan försäkra att regeringen inte förespråkar någon "oäkta" delaktighet, vad det nu skulle vara. Som framkommit ser jag dock inte fler projekt som den bästa vägen för att uppnå delaktighet. Mer angeläget är i stället att den reguljära arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning tar den etniska och kulturella mångfald som finns i samhället som utgångspunkt. Ett led i denna strävan är det arbete som AMS bedriver för att öka mångfalden i den egna organisationen. Här kan nämnas att regeringen i oktober förra året gav i uppdrag åt samtliga statliga myndigheter direkt under regeringen att upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald bland sina anställda. Avslutningsvis vill jag informera Ana Maria Narti om det mångfaldsprojekt som bedrivs inom Näringsdepartementet. Projektet har till uppgift att ur ett tillväxtperspektiv kartlägga och beskriva hur aspekterna kön, ålder, klass, etnisk tillhörighet, sexuell läggning samt funktionshinder påverkar individens möjligheter i arbetslivet.
Fru talman! Låt mig börja med att be om förlåtelse för den förvirrade adressen. Det var lite klumpigt. Men jag blev glad när jag fick höra att jag hade gjort ett misstag. På den tiden då näringsministern inte var minister jobbade han med en mycket intressant utredning, Invandrarpolitiska utredningen. Då hände det att vi hade en direkt arbetsdialog. Det är väldigt spännande att få fortsätta denna dialog i dag. Förresten är den här utredningen en av de bästa samlingar av dokument som har producerats i politiskt arbete i Sverige. Under den tid som har gått sedan utredningen kom, våren 1996, har jag intensivt arbetat praktiskt just med försök att öppna vägen för långtidsarbetslösa invandrare in i arbetslivet. Jag tror att skillnaderna i synsätt mellan näringsministern och mig kan förklaras just så här: I arbetsmarknadspolitiska propositionen föreslår departementet en grandios, monumental plan över politikens nya strukturer. Men jag känner till vardagens praktiska svårigheter, och i vardagen finns lite utrymme för monumentala och strängt centraliserade planer. I vardagen träffar man fortfarande människor som har varit arbetslösa i 4 år, 9 år, 14 år - hela deras liv i Sverige. Många blev arbetslösa direkt efter ankomsten mot slutet av 80-talet, då det var högkonjunktur och rådde brist på arbetskraft. Det är därför som jag inte kan tro på att den nuvarande goda ekonomin automatiskt löser den långvariga arbetslöshetens alla problem. Praktiken har också lärt mig att människor utan färsk svensk arbetslivserfarenhet av de flesta rekryterare betraktas som oanställbara och att dessa arbetslösa aldrig kallas till anställningsintervjuer. De har alltså inte någon chans att på någorlunda vanligt sätt få det som näringsministern kallar för ett riktigt jobb. Jag antar att ett riktigt jobb här betyder en vanlig fast anställning. Men de här människorna kommer aldrig i fråga för en vanlig fast anställning. De är diskvalificerade av den mycket långa, tunga arbetslösheten. Däremot har praktiken lärt mig att just folk som verkar ha fastnat i en desperat arbetslöshet, genom olika projekt igångsatta av egna små grupper, har återfunnit inte bara självförtroendet utan också konkreta och effektiva möjligheter att tjäna pengar. En av dessa f.d. projektdeltagare hade bakom sig 14 år av total arbetslöshet. Hon betraktades som ett hopplöst fall av alla socialsekreterare och arbetsförmedlare. I en liten grupp invandrare upptäckte hon att hon trots allt hade chanser att återvinna en värdig position i ett aktivt liv. I dag leder hon en av Stockholms mest intressanta verksamheter med äldre invandrare. Men gruppen som hon arbetade med fick kämpa i två hela år mot byråkratiska hinder och misstro från ansvariga för att den här personen skulle få genomföra vad hon verkligen önskade. Jag vet att denna människa i dag fortfarande skulle ha levt på socialbidrag utan den uppmuntran hon fick av den egna gruppen. Det är därför jag vill diskutera de här självständiga gruppernas situation i dag.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att många av de frågor Ana Maria Narti tar upp har jag stor förståelse för och känner, vill jag påstå, ett engagemang för. Det är och har varit så på arbetsmarknaden att det genom olika strukturer och genom att vi bygger upp olika stora projekt alltid blir någon som inte passar i de projekten. Oftast blir det de svagaste som inte passar i dem. Jag delar den uppfattningen. Jag vill också påstå att vi får skilja på hur arbetsmarknaden ser ut i dag och hur den såg ut för låt oss säga fyra fem år sedan. Då hade vi en arbetsmarknad som man skulle kunna säga var - för att använda ett ord som är lite stort - död. I dag har vi en arbetsmarknad som har en oerhörd kraft. Då förmedlade vi åtgärder. Alla arbetsförmedlare förmedlade åtgärder, man förmedlade olika projekt och man hade inget val. Det var bra att man gjorde det. Många människor som annars bara skulle ha varit öppet arbetslösa uppehöll man så att säga i träning, utbildning och aktiviteter. Men nu har vi gått in i en ny fas. Den nya fasen är att nu kan vi inte förmedla åtgärder på samma sätt. Vi måste nu tillse att vi förmedlar arbete och att de åtgärder vi förmedlar leder till det arbete som finns på arbetsmarknaden. Det är en väldig skillnad. Därför ser vi nu också, som jag sade - men det är långt ifrån bra - hur utländskt födda människor alltmer får jobb på ett sätt som inte skett tidigare. Det beror helt enkelt på den kraftiga förändringen på arbetsmarknaden. Sedan till projekten och att man måste koncentrera sig på människor och deras förutsättningar. Låt mig innan jag går in på det säga att vi har tre egenskaper på arbetsmarknaden i dag som är specifika för arbetsmarknaden. Det ena är att vi har flaskhalsar. Vi efterfrågar människor som inte finns. Det andra är att vi har många långtidsarbetslösa som har varit arbetslösa två, tre, fyra, fem, sex och sju år. De är registrerade. Sedan har vi, skulle man kunna säga, än fler som inte är registrerade som arbetslösa. De finns inte minst i invandrartäta områden. De är arbetslösa per definition, går på socialbidrag och har gjort det i massor av år. En ambition med den s.k. aktivitetsgarantin, som jag ändå inte vill se som någon byråkratisk stelt formad gjutbunke där alla ska komma ut som alla, är att det ska vara starka individuella program. Det ska vara s.k. jobbsökarklubbar. Man kan ju skapa jobbsökarklubbar genom att man har många invandrare, många som har det svårt, som med utgångspunkt i sina förutsättningar tillsammans drar i gång individuella program. Det är öppet för det. Jag vill också säga att det fortfarande finns möjligheter att pröva otraditionella medel. Men min huvudpoäng är att det nu handlar om individen. Vi ska koncentrera oss hårt på individen, på individens rättigheter och möjligheter att utvecklas mot en arbetsmarknad som nu växer snabbt. Vi ska inte tillbaka till när vi såg hur människor bara fick åtgärder och det inte ledde till jobb.
Fru talman! Tack, en gång till! Det finns två positiva inslag i den nya arbetsmarknadspolitiken. Det första är att man försöker komma ut ur ekorrhjulet - åtgärd, passiv arbetslöshet, åtgärd, passiv arbetslöshet. Det var en fruktansvärt meningslös rundgång, och människorna förlorade definitivt förtroendet för sig själva och för samhället under den tiden. Detta är intressant. Det andra är att man hela tiden säger att t.ex. aktivitetsgarantin ska öppna möjligheter för många samarbetsformer. Problemet är bara att vi i invandrarbefolkningen inte har fått information om det här, inte har kontaktats. Jag vet från arbetsmarknadsutskottets sammanträden att information redan har skickats från pilotarbetsförmedlingarna till möjliga samarbetspartner. Men antagligen fortsätter arbetsförmedlingarna att inte betrakta invandrare som möjliga samarbetspartner. Fortfarande är de flesta arbetslösa invandrare bara klienter, åtgärdsobjekt. Det är där som en mycket stor svaghet ligger. Vackra ord om personliga handlingsplaner har jag sett hur många som helst. Underbara deklarationer om individens värde har jag också sett. Men jag har också sett arbetsförmedlare som var stolta över att de hade placerat en invandrare med rekryteringsstöd - han var jurist - på McDonalds. Jag har också hört standardrepliken som under år har mött invandrare som är jurister med utbildning från andra länder: Du saknar yrke. I den bok jag håller i här, Sverige, framtiden och mångfalden, SOU 1996:55, finns förslag om aktivitetscentrum ledda av invandrare själva. Det har gått fyra år. Inte ett enda sådant aktivitetscentrum har kommit i gång. Jag undrar: Varför får tunisierna i Frankrike äga sina projekt, sätta i gång egna arbeten? Varför får turkarna i Tyskland möjlighet att driva t.o.m. forskningsarbete om den egna befolkningens situation vid ett stort turkiskt institut som de själva har skapat? Varför måste hela tiden Sveriges invandrare vara klienter, objekt, patienter? Det är ett sätt att omyndigförklara en hel befolkning. Vi vet att de små stackars grupper som jobbade med mål 3-projekt lyckades skapa jobb åt människor i den värsta krisen för några år sedan när arbetsförmedlarna inte ens tänkte på möjligheten att skapa nya verksamheter. Vad ska de här människorna som har jobbat så här nu göra? Ska de kastas ut i arbetslöshet? Ska deras erfarenhet på en gång raderas bort därför att den stora centraliserade aktivitetsgarantin nu kommer? Dessutom, när det gäller mål 3 och Equal: Vi vet mycket väl att SPD, Sveriges programdokument, inte är klart, därför att de stora arbetsmarknadsorganisationerna inte är överens om den nya strukturen som sätter de här verksamheterna direkt under AMS ledning. Där tror jag att många invandrarorganisationer håller med LO, TCO och SAF.
Fru talman! Jag vill börja med det sista påståendet. När det gäller frågan om mål 3 och parterna är man faktiskt överens i dag. Där finns det, ska jag säga, inga problem. Ett annat problem är att vi måste få det klarlagt från EU när det gäller själva programmet. Jag vill också uttrycka att det ändock är helt andra förutsättningar i dag än vad det var för fem sex år sedan för invandrare på arbetsmarknaden. Men jag vill också självfallet hålla med om att invandrare och många som har varit arbetslösa under lång tid har det väldigt svårt. Många är också mycket välutbildade. Det bottnar självfallet dels i en arbetsmarknadspolitik som inte har varit lyckad, dels i attityder, inte minst från arbetsgivarna. Det vet vi genom studier och undersökningar. Oftast handlar det mer om det. Man kan uttrycka det som så att anledningen till att invandrarna nu alltmer får jobb helt enkelt är att vi nu driver en utbudspolitik innebärande att alltfler ska ut på arbetsmarknaden. Och det finns en mycket hög kompetens. Jag tror att vi kommer att få se en förändring. När det sedan gäller den fråga som Ana Maria Narti tar upp om invandrarnas egen förmåga, som självklart är den största förmågan där vi har kraften, ska jag ta till mig det. Jag ska ta upp det med AMS och undersöka vad som sker. Jag ska också muntligt och skriftligt för AMS poängtera att man verkligen observerar frågan om aktivitetsgarantin. Jag delar den analys som Ana Maria Narti gör när det gäller invandrarnas situation, även om man kan ha lite olika uppfattningar om hur vi ska uppnå målet att frigöra dessa människor med utgångspunkt i deras egen kompetens och deras egna egenskaper, så att de kan bli en kraft på den svenska arbetsmarknaden. Det är något som de har oerhört stora förutsättningar att bli, och detta måste också vara målet för vår politik.
Fru talman! Jag visste att jag hade anledning att vara glad. Det är faktiskt en spännande diskussion som vi har på gång. Jag tror att vi kan göra mycket mer tillsammans i denna fråga än om vi försöker klamra oss fast vid vissa redan formulerade partipolitiska ställningstaganden. Integrationsfrågan är oerhört viktig, och den börjar och slutar med integration i arbetslivet. Kvinnorna fick möjlighet att ta makt över sina liv när de började tjäna pengar. Så länge som det inte finns direkt finansiering av invandrarnas egna projekt, verksamheter och initiativ kan vi inte tala om en integration av invandrarna. De tvingas då in i tiggarens ställning.

Fru talman! Per Westerberg har frågat om jag avser att statssubventionera en ny flygplats i Stockholmsregionen eller om jag avser att verka för att en ny flygplats byggs på marknadsmässiga villkor. Det är viktigt att först konstatera att statens ansvar för utbyggnad av den nationella infrastrukturen inte i första hand styrs av marknadsmässiga överväganden utan av andra hänsyn, t.ex. de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen. Staten har ett övergripande ansvar för att det finns en fungerande infrastruktur i hela landet och för att det skapas en regional balans. Luftfartsverket drivs sedan lång tid tillbaka som affärsverk, och investeringar i ny infrastruktur har i princip alltid finansierats av brukarna, dvs. av flygbolagen och indirekt av passagerarna. Endast i undantagsfall har statliga skattemedel använts för infrastrukturinvesteringar inom luftfarten. I den transportpolitiska proposition som lades fram under våren 1998 behandlades luftfartens kostnadsansvar och finansiering. Regeringen anförde då att Luftfartsverkets tjänster även i fortsättningen bör betalas av infrastrukturbrukarna. Det kan naturligtvis vara så att en utbyggnad av flygplatskapacitet kombineras med utbyggnad av annan infrastruktur, t.ex. järnväg. Eftersom järnvägsinvesteringar vanligtvis finansieras över statsbudgeten kan det leda till att satsningen på utbyggd flygplatskapacitet indirekt belastar staten. Frågor om hur luftfartens krav på flygplatskapacitet ska bemötas är ständigt under debatt. Utbyggnad av ny kapacitet innebär alltid miljöeffekter, som uppfattas som negativa t.ex. av närboende. Samtliga aktuella alternativ har sina speciella förutsättningar och problem. Det gäller såväl utökad trafik på befintliga flygplatser som en ny flygplats på Södertörn. Min förhoppning är dock att vi ska kunna finna en lösning som på bästa sätt både tillgodoser de transportpolitiska behoven och bidrar till att främja en hållbar utveckling.
Fru talman! Först ber jag att få tacka näringsministern för svaret på min fråga. Jag må väl säga att det inte var så klargörande, och det var kanske inte heller den främsta avsikten med att ta fram de principer som finns. Jag har däremot med viss förvåning tagit emot en del kommentarer på ett från Näringsdepartementet avsänt fax om min interpellation som var desto mer klargörande, om än inte överensstämmande med mina egna åsikter. Näringsministern svarar med att hänvisa till de transportpolitiska målen och säger att det är brukarna som finansierar nya flygplatser. Som näringsministern nog vet kan detta tolkas på väldigt många olika sätt. Alldeles självklart ska den flygplatskapacitet som vi ska ha vara underkastad starka miljörestriktioner och miljökrav. Det gäller beträffande utsläpp, buller och många olika andra intrång i naturen som flyget förorsakar. Det är också korrekt att brukarna ska betala, men skattemedlen från brukarna för en viss flygplats ska inte användas för överföring av stora ekonomiska resurser till andra flygplatser. Från min utgångspunkt är det ett nationellt intresse att vi har ett starkt nav i Stockholm, som gör det attraktivt för näringslivet att vara baserat i Stockholm. Det finns också en motsvarande utveckling på många ställen runtom i världen. För mig är ett vaktslående om Arlanda naturligt. Som näringsministern säkert har noterat driver vi moderater åsikten att Arlanda liksom sin danska motsvarighet i Köpenhamn bör börsintroduceras. Därigenom får man marknadsmässiga bedömningar av lönsamheten när det gäller en utbyggnad av Arlanda och av andra alternativ. Jag är fullständigt övertygad om att en sådan bedömning, om de miljömässiga kraven kan tillgodoses, kommer att leda till att Arlandanavet förstärks. Det är vidare av nationella konkurrenskraftsskäl viktigt att vi klarar privatflyget och affärsflyget, men det gäller samtidigt att en utökning av flygkapaciteten i regionen sker på marknadens villkor. Jag noterar att näringsministern har studerat de bägge alternativen Stockholm-Västerås och Stockholm-Skavsta. Jag konstaterar som Nyköpingsbo att Stockholm-Skavsta är ett helt privatägt flygplatsbolag med två banor, de längsta näst Kallax i Luleå, med den bästa bullermattan i Sverige och med en lokalisering mycket nära till järnvägen. För mig är det naturligt att en förstärkning av flygplatskapaciteten i Stockholm, som jag tror är nödvändig, ska ske på marknadens villkor. Man ska inte, som vissa menar, beskatta Arlanda för att bygga en ny flygplats som ska konkurrera med exempelvis det privatägda Skavsta eller den kommun och statsägda Västerås flygplats. Jag vill därför återupprepa min fråga till näringsministern. Är det med den precisering som jag nu gör marknadsmässiga villkor som ska gälla, eller är man beredd att beskatta flygtrafiken på Arlanda för att kunna finansiera byggnationen av en mindre lönsam flygplats på annat håll?

Fru talman!

Jag tycker att det är angeläget att föra den diskussionen också i den här församlingen. Det är inget tvivel om att om det i framtiden skulle brista på flygkapacitetssidan i Arlanda, kommer framför allt de små flygplatserna med små flygplan och sämre betalförmåga att bli lidande. Det är därför kolossalt viktigt att den här frågan löses snabbt. Jag tycker också, fru talman, att det är viktigt att understryka att en lösning av flygkapacitetsfrågan i Stockholmsregionen under alla omständigheter måste säkerställa den navfunktion som Arlanda har i dag. Allt annat är ett hot mot den inre tillgängligheten i landet och säkert också mot den yttre tillgängligheten, där Sverige kopplas till omvärlden, som blir allt viktigare. Den tredje frågan som är utomordentligt viktig, näringsministern, är att i motsats till dem som ska åka på den framtida Botniabanan kommer flygets resenärer att få betala varje krona som dessa investeringar representerar i avkastningskrav från staten. Där har sjöfarten och flyget ungefär identiska sitsar, medan järnvägen har en något angenämare sits, om man ska se det ur kostnadssynpunkt. Därför är det otroligt viktigt att den kapacitet som måste säkerställas framöver också blir kostnadseffektiv när den byggs. Det är alldeles uppenbart att med de stora investeringar man i dag gör i tredje banan på Arlanda är det viktigt att man framöver kan fortsätta att investera där. Eljest kommer nytillkomna slots, landningstiderna, att vara otroligt dyrbara. Det är också viktigt och nödvändigt, näringsministern, att man drar nytta av de järnvägsinvesteringar och de investeringar på marken som har gjorts och som framöver säkert är alldeles nödvändiga. Det ligger i linje med att vara kostnadseffektiv. Det må vara förlåtet om man är lite småländsk i detta. Jag tror att det skulle vara bra för hela folkhushållet att vara lite mer småländsk i många avseenden. Jag tänker då på det som har gjorts på Arlandabanan och möjligheten att komma från Mälarregionen in till Arlanda. Jag är övertygad om att man där framöver, med de nödvändiga investeringar som ska göras från Stockholm ned mot Norrköping i bättre järnvägsspår, kan dra nytta av de gjorda investeringarna. Jag kommer till min fråga. Det var ett program där man diskuterade detta för några dagar sedan i TV. Där uttryckte generaldirektören för Luftfartsverket uppfattningen, att med tanke på de långa ledtiderna, planeringstiderna, är det ganska nödvändigt att fatta beslut snart. På närmare fråga sade han: Det bör fattas någon form av beslut redan detta år. Min fråga är: Delar näringsministern den uppfattningen att det är önskvärt att fatta beslut redan detta år, så att man kan skicka ut signaler om att regeringen har en ambition att säkerställa flygkapaciteten just i
Fru talman! Jag läste ledarsidan i Expressen i morse. Där stod det att Per Westerberg och jag har ungefär uppfattning. Jag är glad över att Per Westerberg och en av hans kolleger här i riksdagen har markerat: Dels ska vi avmonopolisera Svensk Bilprovning, dels ska vi sätta Arlanda på börsen. Därmed har jag ändå fått en markant skillnad mellan Per Westerberg och mig. Så har jag fått det sagt. När det gäller beredningsläget beträffande flygplatskapaciteten i Stockholm lämnades utredningen till Näringsdepartementet i januari. Den har nu varit på remiss. Vi håller på med ett internt beredningsarbete i Regeringskansliet. Vår förhoppning är att det ska komma ett regeringsbeslut i frågan innan sommaren. I beredningen upptas också frågan om en fjärde bana på Arlanda. Hur vi än resonerar och vilka val vi än gör - om det ska vara en flygplats till på Södertörn, om vi ska använda Skavsta för affärsflyg, beslutsflyg, om det ska vara en kopplad länk eller en del av kapaciteten i Stockholmsområdet - är allt också mycket kopplat till Bromma. Bromma har koncession till år 2011. Det här måste ses som en helhet. Vi bereder detta som en helhet. Vi kommer som sagt att försöka att ha detta klart för ett regeringsbeslut innan sommaren. Det finns också många aspekter man måste ta hänsyn till. Frågan om konkurrens är inte alltid så enkel. Gärna konkurrens, bara det inte drabbar mig. Det brukar vara ett begrepp som finns på marknaden. Det är i och för sig inte förvånande att SAS vill värna om en utbyggnad av Arlanda. SAS har i dag en monopolställning på flygplatsen och har mycket att vinna på att kapaciteten koncentreras till den flygplats där man är helt dominerande. En ny flygplats skulle innebära att bolagets verksamhet på Arlanda försvagas, eftersom man då skulle flytta över delar av kapaciteten till den nya flygplatsen. I detta finns faktiskt en konkurrenstanke. Jag har inte med detta tagit ställning. Som jag sade bereds frågan. Men jag vill ändå göra det konstaterandet att det finns många aspekter man måste ta hänsyn till. Fru talman! Jag vill avsluta med frågan om subventionering av luftfarten. Luftfarten har som sagt i princip alltid finansierats av brukarna. Endast vid ett fåtal tillfällen har skattemedel använts. Det har då främst rört sig om investeringar av regionalpolitisk karaktär. Några exempel är utbyggnad av landningsbanan i Luleå och Pajala flygplats.